Fru talman! Jag ifrågasätter inte statsrådets juridiska kompetens, och jag är väl medveten om att en skicklig jurist säkert kan hitta olika vägar för att hitta paragrafer som åtminstone för den oinsatte kan verka som rimliga juridiska tolkningar för att visa att det med en given lagtext går att göra på ett visst sätt. Det är väl därför som vi har Lagrådet för att Lagrådet ska yttra sig och för att man ska ha mycket erfarna jurister som pekar på vad det är som kan strida mot grundlagen och som därför kan lämna rekommendationer. Och i de fall som jag här har räknat upp, och det har statsrådet själv vitsordat, har Lagrådet gjort invändningar mot väsentliga delar i lagförslagen och i principer som kraftigt strider mot den kommunala demokratins principer. Det är detta som skapar oro för regeringens förhållande till grundlagen, och det är därför som jag har väckt interpellationen, bl.a. inspirerad av den internationella juristkommissionens svenska sektion för att få ett klarläggande om vad regeringen kommer att göra för att stärka Lagrådets ställning som uttolkare av grundlagen, vilket nu är nödvändigt eftersom vi inte har någon författningsdomstol.
Fru talman! Den här diskussionen är ju inte ny. Den kommer inte heller att avslutas med vår debatt här. Och jag tycker också att debatten är intressant både ur principiell och ur juridisk synvinkel. Jag kan bara med djupaste respekt för Carl-Erik Skårmans åsikt konstatera att åsikterna går isär. Men vi får väl möjlighet att återkomma i frågan.

Fru talman! Per-Samuel Nisser har frågat mig hur regeringen tänker agera för att förbättra situationen för polisens verksamhet, vilka planer jag har för att förstärka resurserna till polisen, hur stor förstärkning jag i så fall ämnar föreslå och när den kan komma polisen till del samt vilka besked jag kan lämna till polismyndigheten i Värmlands län. Jag vill inledningsvis understryka att det är Rikspolisstyrelsen som ansvarar för fördelningen av polisens resurser och som har tillsyn över polisväsendet. Varje polismyndighet leds av en styrelse, och det är styrelsens uppgift att avgöra viktiga frågor om myndighetens ekonomi och verksamhetsinriktning. Styrelsen ska också särskilt se till att polisarbetet bedrivs effektivt och att det uppfyller de högt ställda kraven på rättssäkerhet. Ansvarsfördelningen mellan regeringen och myndigheterna innebär alltså att jag som justitieminister inte kan vidta några åtgärder eller i övrigt kommentera förhållanden vid en enskild polismyndighet. Jag vet att Rikspolisstyrelsen ännu inte har fördelat det stora tillskottet för 2002 och 2003 på polismyndigheterna. Tillskottet fördelas efter de årliga budgetdialogerna mellan styrelsen och polismyndigheterna. Rikspolisstyrelsen planerar, bl.a. med anledning av det stora tillskottet, att inleda budgetdialogerna för 2002 redan i mars i år. Jag vill understryka att regeringen gjort bedömningen att det tillskott som polisen får är tillräckligt för att polisens verksamhet ska kunna växa. Fler poliser ska utbildas, och fler civila specialister ska anställas. Regeringen angav i budgetpropositionen att den ansträngda ekonomiska situationen inom polisen kan leda till att polisens anslagskredit kan vara otillräcklig för en verksamhet på den nivå som aviserades i budgetpropositionen. Det är viktigt att polismyndigheterna fortsätter att driva det omfattande förändrings och rationaliseringsarbetet för att ytterligare effektivisera polisen. Rikspolisstyrelsen har den viktiga uppgiften att samordna det arbetet. Samtidigt vill jag framhålla att regeringen avser att noga följa polisväsendets verksamhet och resultat och återkomma till riksdagen om de ytterligare insatser som erfordras för att fullfölja statsmakternas intentioner för utvecklingen av rättsväsendet.
Fru talman! Först vill jag tacka statsrådet för svaret. Även om det är en sen timme så tänkte jag göra några kommentarer. Som jag har tagit upp i min interpellation så har det kommit larmrapporter från flera håll och inom flera områden inom polis och rättstrygghetsområdet under den senaste tiden. Det är mycket oroande tycker jag och många med mig. Rättstryggheten och lag och ordning är grunden för ett demokratiskt samhälle. Människor ska veta att det finns polis som kommer när något inträffar och att rättsväsendet fungerar på ett riktigt sätt. Det är en trygghet som alla i detta land kan och ska kunna kräva. Vilka konsekvenserna blir om medborgarna inte känner denna trygghet i vardagen tror jag kan bli förödande. Nu kommer jag från Värmland, och det exempel som jag tar upp i interpellationen gäller länets polisstyrelse som justitieministern också kommenterade lite grann i svaret. Där har man ett enigt beslut att inte ställa sig bakom årets budget och verksamhetsplan. Det är mycket allvarligt. Man konstaterar att underskottet för detta år blir över 50 miljoner och kommer att öka framåt 2004 till över 160 miljoner. Skulle det ske innebär det att underskottet motsvarar ungefär halva verksamheten som man i så fall måste låna till. Och så får det bara inte bli. Det måste komma mer resurser, pengar, till polisen så att denna negativa utveckling som jag beskriver i Värmland inte fortsätter. I justitieministerns svar kan jag tyvärr inte se något som direkt lugnar mig eller kan lugna de värmlänningar som i dag känner stor oro. Svaret ger inte heller något besked till länets polisstyrelse hur den ska agera för att kunna ta ansvar för verksamheten i ett längre perspektiv. Justitieministern säger att det är polisstyrelsen som ska se till att polisarbetet bedrivs effektivt och att det uppfyller de högt ställda kraven på rättssäkerhet. Men det är precis det som polisstyrelsen i Värmland sagt att man inte längre kan klara av med de resurser som man har till förfogande. Jag tycker att det i svaret verkar som om statsrådet egentligen inte ser några större problem. Den bild som jag har fått när jag har varit ute i många närpolisområden är en helt annan. De poliser som jag träffar är mycket oroade. De vill göra ett bra jobb, men de känner att de inte har möjlighet att utföra det på grund av för lite folk och för lite resurser. Statsrådet svarar också att regeringen gör bedömningen att det tillskott som ska komma till polisen är tillräckligt för att verksamheten ska växa. Men först måste väl pengarna ändå räcka till den verksamhet som man ska försöka bedriva redan i dag? Jag vill därför fråga statsrådet om han delar min syn och oro på de problem som jag här beskriver och som framkommit i många larmrapporter under den senaste tiden.
Fru talman! Jag ska först säga att jag träffade Värmlands polisstyrelse i dag kl. 11. Jag har tagit del av dessa uppgifter, och det är naturligtvis samma uppgifter som jag har fått i dag. Ja, jag skulle anse att detta var oroande om jag inte visste att regeringen kommer att återkomma nu i vårbudgeten med ytterligare medel. Hur mycket kan jag inte säga i dag, för det arbetet pågår. Men jag kan säga att regeringen kommer att återkomma på det sätt som angavs i budgetpropositionen och som jag, under den tid då jag har varit justitieminister, inte har kunnat göra annat än hänvisa till. Det gäller fortfarande. Snart är vårbudgeten här. Den kommer att vara klar i mitten av april, men långt dessförinnan kommer nog besked som lugnar Värmlands polisstyrelse och andra polisstyrelser i Sverige.
Fru talman! Om jag tolkar statsrådet rätt anser han som jag att det behövs mer resurser till polisen. Annars kommer polisen inte att kunna fullgöra de åtaganden man har. Men det finns även kostnader som polisen har i dag som jag inte anser bör ligga på polisens budget. Jag har några exempel. Det första är polis som arrestantvakter. I dag måste polisen ta ansvar för bevakning av arrester. Det är ett ansvar som i dag inte är riktigt klarlagt men som någon ändå måste sköta. Detta innebär att polisen har tagit det här ansvaret. Ofta anlitar man bevakningsföretag för att sköta uppgiften. När polisens ekonomi försämras har man, som i det exempel vi har från Värmland, sagt upp avtalet med bevakningsföretaget för att sätta in polispersonal på uppgiften. Detta har man gjort för att kunna spara pengar i budgeten. Man gör alltså allt för att kunna hitta andra alternativ än att ha polispersonal på rätt plats. Och rätt plats är inte, det tycker inte jag i alla fall, som arrestantvakter. Den här kostnaden bör inte belasta polisens budget. Det måste utföras, men det bör inte ligga på polisens budget. En annan sak är polistransporter. I dag får polisen ofta transportera häktade till olika förrättningar, vilket tar mycket tid. När polisen sköter transporterna hamnar kostnaderna på polisens budget. Samma sak gäller vid s.k. handräckningstransporter av psykiskt sjuka som är på rymmen. Dessa transporter belastar polisens ekonomi hårt och innebär att polispersonal inte kan arbeta operativt. Med den dåliga ekonomi som polisen har i dag kan det inte vara rimligt att de här transportkostnaderna belastar polisens budget. Det finns också flera exempel. Det kan gälla administrativ personal där polispersonal går in för att kunna spara pengar i budgeten. Det tycker jag inte är ett bra sätt att tillvarata polispersonalens kompetens. Jag vill fråga statsrådet om statsrådet delar min syn att kostnaderna i de exempel som jag har nämnt här inte bör belasta polisens budget utan att man får försöka hitta andra sätt att finansiera det här.
Fru talman! Jag är inte beredd att här och nu exakt avgöra detta för framtiden. Det vore direkt olämpligt, anser jag, om jag här bara skulle ge svar på alla frågor om vad som ska tillhöra polisens budget eller inte. Skälet är just att det finns diskussioner. Man ska noga se på vad som är polisens kostnader - och också se på vad som är polisens uppgifter. Det gäller att renodla polisens uppgifter. Det är bara polisens uppgifter, har man tänkt sig, som ska gälla. Exakt var gränsdragningen går kan jag inte svara på i dag, men det finns en utredning som bl.a. handlar just om att renodla polisens uppgifter.
Fru talman! De här larmrapporterna som har kommit runtom i Sverige från polisen och rättsväsendet tar jag på mycket stort allvar. Jag hoppas, och det verkar också vara så, att statsrådet delar den oro som jag känner och verkligen gör allt för att det ska komma fram mer resurser till polisen och rättsväsendet. Som jag har sagt tidigare i debatten är jag mycket orolig för den här utvecklingen. Detsamma gäller många invånare i mitt län och även i hela landet. Staten måste vara stark på det här området, annars kommer det att få konsekvenser som jag i dag inte kan förutse. Jag får väl avsluta med att fråga statsrådet vilket besked jag ska kunna lämna i morgon när jag ringer hem till mina vänner i Värmland när det gäller vad som händer med polisens verksamhet i framtiden.
Fru talman! Per-Samuel Nisser kan lämna beskedet att regeringen kommer att hålla sitt ord när det gäller att återkomma med resurser och att man på största allvar tar uppgifterna om den dåliga ekonomin i Värmland och i andra delar av vårt land. Det är vad jag har att säga nu.

Fru talman! Sten Andersson har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att förhindra brottslighet från Östeuropa. Jag vill inledningsvis ge en översikt över rättsväsendets insatser för att på nationell, nordisk och internationell nivå förebygga och bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Nationellt bedriver flera polismyndigheter i dag ett ambitiöst arbete i nära samarbete med våra grannländer för att samla, analysera och sprida relevant kunskap rörande gränsöverskridande brottslighet. Rikskriminalpolisen, som har ett nationellt övergripande ansvar för insatser och central samordning av polisens resurser, har bl.a. mot bakgrund av polismyndigheternas information nyligen genomfört en strategisk analys av brottslighetens omfattning och karaktär. Analysen har utmynnat i flera förslag till operativa åtgärder. År 1999 inleddes en särskild satsning på utvecklingssamarbete på rättsområdet. Insatserna utförs av svenskt rättsväsende för att stärka deras motsvarigheter i Estland, Lettland och Litauen. Flera samarbetsområden angår gränsöverskridande organiserad brottslighet. På nordisk nivå bedrivs ett nära samarbete inom det s.k. PTN-samarbetet . Verksamheten omfattar utstationering av gemensamma nordiska sambandsmän från polis och tull i bl.a. S:t Svensk polis deltar vidare regelbundet i möten med nordiska kolleger för att diskutera gemensamma problem och frågeställningar. Bland länderna runt Östersjön bedriver man sedan 1996 ett aktivt brottsbekämpande samarbete genom Aktionsgruppen mot organiserad brottslighet i Östersjöområdet. Detta sker bl.a. genom informationsutbyte och gemensamma kontrollaktioner med polis-, tull-, skatte samt kustbevaknings och gränsbevakningsmyndigheter. Bland medlemsländerna i Aktionsgruppen återfinns bl.a. Ryssland, Polen, Estland, Inom den europeiska unionen bedrivs samarbetet mot den grova internationella brottsligheten inom flera olika forum. Inom gruppen Sektorsövergripande arbetsgrupp mot organiserad brottslighet drar man upp riktlinjer för samordning av kampen mot organiserad brottslighet. På operativ nivå deltar Sverige i Europol, vars uppgift är att stödja medlemsstaternas insatser mot gränsöverskridande grov brottslighet. Från den 25 mars i år kommer Sverige, tillsammans med de övriga nordiska länderna, att aktivt delta i Schengensamarbetet. Samarbetet innebär bl.a. förstärkt gränskontroll mot länder utanför Schengenområdet, utnyttjande av gemensamt efterlysningsoch spaningsregister samt möjlighet till gränsöverskridande övervakning och förföljande av dömda och misstänkta brottslingar. Med denna översikt av rättsväsendets insatser vill jag påstå att vi redan i dag bedriver ett omfattande arbete för att förhindra och förebygga gränsöverskridande brottslighet. Om de föreslagna operativa åtgärderna som Rikskriminalpolisen lagt fram i sin strategiska analys genomförs är jag övertygad om att polisen och andra kontrollmyndigheter kommer ges möjlighet att ytterligare kunna förebygga och förhindra den gränsöverskridande brottsligheten som Sten Andersson tar upp. Jag vill dock framhålla det faktum att Sveriges aktiva deltagande i Schengensamarbetet med all säkerhet kommer att innebära att kontrollmyndigheternas möjlighet att förhindra och utreda gränsöverskridande brottslighet ökar. Gränskontrollen kommer då att omfatta resor till och från länder utanför Schengenområdet samt slagning mot Schengens informationssystem . I detta sammanhang är det viktigt att uppgifter från gränskontrollen införlivas i kriminalunderrättelseverksamheten. Kriminalvårdens roll i svensk brottsbekämpning är emellertid en annan än den Sten Andersson verkar efterlysa. Självklart utgör ett fängelsestraff först och främst samhällets reaktion på ett begånget brott. Det utesluter inte att tiden i anstalt ska användas för att på olika sätt försöka minska riskerna för återfall i brott. Verkställigheten ska präglas av en human människosyn, god omvårdnad och ett aktivt påverkansarbete. Och detta ska givetvis gälla alla som vistas i svenska fängelser. När det gäller frågan om möjligheter att överföra avtjänande av straff för utländska medborgare kan jag informera om att villkoren är att personen dömts både till fängelse och utvisning efter avtjänat straff samt att personen har samtyckt till överförandet. Kravet på samtycke har tidigare medfört begränsningar i möjligheten att överföra medborgare i vissa länder. Efter nyligen genomförda internationella förhandlingar har dock bl.a. Sverige, Estland, Litauen och Polen tillträtt ett tilläggsprotokoll till 1983 års Europarådskonvention. Innebörden av detta protokoll är att personer ska kunna överföras för avtjänande av fängelsestraff utan deras samtycke. Från den 1 maj i år kommer medborgare i Litauen och Polen som dömts till fängelsestraff och utvisning att kunna överföras från Sverige till respektive land. Motsvarande kommer att gälla från den 1 juni i år för medborgare i Estland.
Fru talman! Jag vill bara ge en kort bakgrund till den här interpellationen. Trots vad ministern beskriver att man har gjort och att man kommer att göra har det sedan lång tid tillbaka bedrivits en omfattande kriminell verksamhet. Det är bara att erkänna att denna verksamhet, enligt åklagare, polis och tidningar i Blekinge, har bedrivits av litauiska medborgare. Det som gjorts hittills har tydligen inte haft någon positiv effekt, eftersom man ändå begår de här brotten. Jag ska förklara lite grann om det här med fängelsestraffet. Jag har förstått att alla som sitter i svenska fängelser ska behandlas lika. Men en åklagare har sagt i medierna att då han talat om för misstänkta brottslingar från Litauen eller Polen att de kan hamna i ett fängelse i Sverige skrattade de honom rakt i ansiktet. Jag förstår att det beror på skillnader i ekonomi och kultur. Jag förstår också att man inte ska behandla dömda olika utan att det ska vara lika för alla. Men det jag har begärt är alltså en begäran från åklagare i Blekinge, som skulle vilja ha möjlighet att låta brottslingar avtjäna sitt straff i sitt hemland. För att inte göra debatten för lång vill jag bara ställa en fråga om de två sista styckena i svaret. I det näst sista stycket står det: "Innebörden av detta protokoll är att personer ska kunna överföras för avtjänande av fängelsestraff utan deras samtycke." I det sista stycket talas det om personer som dömts till "fängelsestraff och utvisning". Vilket gäller - det ena, det andra eller en kombination? Det är inte helt klart i det här svaret. Jag skulle vilja har ett klargörande om detta från ministern.

Fru talman! Jag ska först säga att det är klart att brottsligheten till viss del ökar om man öppnar gränser gentemot ett land. Så har skett när det gäller länder i Baltikum. Det finns i dag inte någon tilläggsstatistik som gör att man klart kan säga vilka tendenser och konsekvenser detta har inneburit, men det är självklart att brottsligheten ökar när gränser öppnas. Detta gäller inte bara Baltikum. Jag vill också säga att de som påstår att personer sitter och skrattar för att de döms till fängelsestraff tror jag inte bara överdriver utan närmar sig en gräns där man i alla fall kritiskt bör granska deras uppgifter. Det är nämligen så att många av de personer från Litauen, Lettland och Estland som begår brott kommer från sådana förhållanden att de begår dessa brott - som vi på alla sätt ska bekämpa, jag vill inte säga annat - av ekonomiska skäl och många gånger därför att de tror att detta är ett sätt att försörja sin familj. Det är inte mindre jobbigt eller besvärligt för personer från Litauen, Lettland och Estland att vara skilda från sin familj, sin fru och sina barn än det är för några andra medborgare. Att folk skulle sitta och skratta vid ett besked om att de ska sitta i fängelse har i varje fall jag aldrig vare sig upplevt själv eller hört talas om under den tid som jag arbetat som brottmålsadvokat.
Fru talman! Jag ställde en konkret fråga därför att det helt klart står uppgifter i svaret som är vilseledande. Gäller det enbart fängelse när man ska kunna avtjäna straffet i sitt hemland, eller är det kombinationen fängelse och utvisning? Sedan behöver inte statsrådet stå här och svamla om någonting annat. Jag inser också att det handlar om en skillnad mellan två kulturer, men bara för att man öppnar gränser innebär inte det med automatik att man ökar brottsligheten. Tyvärr är det så i dag i Litauen att man tjänar mindre på ett hederligt arbete än att sitta i ett svenskt fängelse. Men jag vill inte ändra på det. Däremot vill jag ha ett klart besked. Gäller möjligheten att utan samtycke avtjäna straffet i sitt hemland bara när det utdöms fängelsestraff eller är det fängelsestraff i kombination med utvisning? Det är det jag vill ha svar på. Jag tror inte att statsrådet hörde det tidigare. Jag vet inte om det berodde på min skånska dialekt, men han svarade inte på den frågan. Han får en chans till.
Fru talman! Det är riktigt att jag glömde bort den frågan. Det berodde inte på någon skånsk dialekt - möjligtvis den sena timmen. Jag ska nu svara på frågan. När det är fråga om dom om fängelsestraff och utvisning behövs det inte något samtycke, men när det är fråga om fängelsestraff behövs det samtycke. Det är det som är skillnaden.
Fru talman! Får jag då lov att till protokollet läsa att det står fel i svaret. Det står i svaret att "innebörden av detta protokoll är att personer ska kunna överföras för avtjänande av fängelsestraff utan deras samtycke". Jag noterar att det är så. Då kan i alla fall justitieministern vara så pass ärlig och säga att här har blivit ett fel i svaret.

Fru talman! Det är möjligt att det har blivit fel eller otydligheter. Vi får analysera efter debatten i morgon. Jag hoppas att jag ändå har givit ett svar.

Fru talman!

Men hyddorna brann med ett så kraftigt sken att ingen hade märkt att solen hade gått upp. Plötsligt hade den bara varit där, byn var då nerbränd, många hade redan blivit ihjälslagna, sönderhuggna av machetes, sönderstuckna av skarpa stålrör, krossade av träklubbor. - Det var då jag upptäckte min mor. Hon stod inklämd bakom de andra kvinnorna. På ryggen bar hon min syster som hade fötts några veckor tidigare. Hennes i vanliga fall så vackra ansikte var förvridet av samma ängslan som fanns hos de andra kvinnorna. Samtidigt sökte hon oroligt med blicken efter någon hon inte kunde finna. Plötsligt insåg jag att det var mig hon tittade efter. I det ögonblicket förstod jag, bortom allt jag tidigare hade upplevt, vad det betyder att ha en mor och att jag skulle komma att förlora henne, på samma sätt som jag kanske redan hade förlorat min far." Detta berättar den afrikanske pojken Nelio i Henning Mankells roman Comédia infantil - en berättelse som kunde varit helt sann. Det är en berättelse om en liten pojke som på grund av krig, konflikter och fattigdom på några ögonblick mister allt det han nyss hade - tryggheten, sin familj, släkt, vänner och hela sin by - allt för att sedan slungas ut helt ensam i en främmande verklighet där barn som Nelio mycket ofta tvingas försörja sig på gatan. Jag ska inte berätta hela historien om Nelio, men den skildrar på ett påtagligt sätt händelser som utspelas runtom i världen och grymheter som drabbar barn och slår sönder barns tillvaro och deras föreställningar och drömmar om en god värld och ett gott liv. Det är också grymheter som får oss att se nya perspektiv och att vakna från småprat och från väldukade middagsbord. Det får oss att ställa frågor. Det får oss att tänka tanken att det barnet likaväl kunde ha varit vårt eget. Det får oss att vilja gripa in och förändra. I bästa fall får det oss också att på allvar vilja vara med och forma en ny global världsbild. Fru talman! Därför är det glädjande att här i riksdagen kunna presentera ett betänkande som det råder en stor samsyn kring om frågor som rör barns rättigheter i ett internationellt perspektiv. Det är ett enigt utskott som ställer sig bakom den av regeringen förda politiken på barnområdet i de fall som aktualiseras genom motionerna. Det är ett enigt utskott som ställer sig bakom regeringens arbete inför barntoppmötet som äger rum i FN till hösten. Vid höstens internationella toppmöte om barn kommer barntoppmötets mål från 1990 att följas upp och granskas: "Barnen i världen är oskyldiga, utsatta och beroende. De är också nyfikna, aktiva och fulla av hopp. Deras tid borde vara fylld av glädje och ro; av att leka, lära och utvecklas. Deras framtid borde formas i harmoni och samverkan. Deras liv borde mogna när de vidgar sina perspektiv och vinner nya erfarenheter ... Men för många barn är barndomens realiteter helt och hållet annorlunda." Orden är hämtade från den deklaration som antogs på barntoppmötet 1990. Vad har hänt sedan dess? På vilka områden har barnens ställning i världen stärkts, och på vilka områden behöver barnens rättigheter ytterligare stärkas? Några konstateranden kan man göra. Under 1990 talet har hiv/aids och väpnade konflikter i världen ökat kraftigt - konflikter som skoningslöst har drabbat barn och unga. 15 miljoner barn beräknas i dag vara föräldralösa på grund av aids. 300 000 barn tvingas vara barnsoldater. ILO uppskattar att minst 250 miljoner av världens barn mellan 5 och 14 år barnarbetar. Fortfarande dör 20 miljoner barn under fem år av orsaker som enkelt kan åtgärdas. Men situationen för världens barn pekar naturligtvis inte bara i en riktning. Det finns både positiva och negativa exempel. Utvecklingstendenserna är långt ifrån entydiga. En rapport som nyligen presenterades av FN:s generalsekreterare Kofi Annan visar att andelen fattiga i världen har minskat. Medan 30 % av jordens befolkning levde i extrem fattigdom för tio år sedan är andelen i dag 23 %. Samtidigt har det absoluta antalet fattiga i världen ökat. Det kan vi inte stillatigande acceptera. Barnadödligheten har minskat. Sedan 60-talet har dödligheten bland barn under fem år minskat. Under 1990-talet gick dödligheten ned så mycket som 10 %. Samtidigt hotar hiv och aidsepidemin att vända den nedåtgående trenden. I dag beräknas antalet barn under 15 år som dött i aids vara närmare 15 miljoner. Det kan vi inte stillatigande acceptera. Vad gäller andra sjukdomar kan man konstatera att andelen barn som vaccineras mot de vanligaste och farligaste sjukdomarna har ökat väsentligt. 1980 var det inte mer än 5 % av alla barn i utvecklingsländerna som vaccinerades mot de sex vanligaste sjukdomarna. I dag vaccineras ungefär 80 %. Men samtidigt dör två miljoner barn varje år för att de saknar grundläggande vaccinationsskydd. Det kan vi inte stillatigande acceptera. Fler barn går i skolan i dag än tidigare. Tre fjärdedelar av barnen i utvecklingsländerna skrivs i dag in i grundskolan. Därtill kan också läggas att antalet flickor som deltar i grundskoleundervisningen har ökat. Men samtidigt anger statistiken att 90 miljoner av de 130 miljoner barn som inte går i skolan är flickor, och ca 40 miljoner är pojkar. Det kan vi inte stillatigande acceptera. Fru talman! Sedan 1924, när de första internationella överenskommelsen om barnets rättigheter kom till stånd, har det givetvis hänt en del. En ny deklaration om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling 1959, men det var en deklaration som aldrig var juridiskt bindande. Först i september 1990 trädde barnkonventionen i kraft i och med att 20 stater hade ratificerat konventionstexten. Konventionens budskap bygger på respekten för barn och baseras på de fyra grundläggande och numera väl kända principerna - barnets bästa i främsta rummet - rätten att få komma till tals och bli lyssnad till. Det är viktigt med konventioner, deklarationer och avtal. Dessa utgör ett centralt och handfast verktyg när representanter från länder träffas för att komma överens och fatta beslut. Men samtidigt får det aldrig stanna vid ord. Planerna och konventionerna måste realiseras och omsättas i handling, ty annars vore de ju värdelösa. De måste implementeras och införlivas i länders, regioners, landstings och kommuners handlingsplaner på alla olika områden som rör barn, barnets rättigheter och behov. De får inte stanna vid vackra ord på papper eller reduceras till mångordiga dokument som ligger och dammar på någon hylla. Sverige är det enda land som hittills antagit en strategi för hur vi nationellt ska jobba för att förverkliga konventionen. I mars 1999 antog vi här i riksdagen Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige. Huvudansvarig för barnkonventionens nationella uppföljning och efterlevande är Socialdepartementet. Men själva implementeringen av barnkonventionen är envars och allas ansvar. Det åligger alla samhällssektorer att förverkliga barnkonventionen genom att tillämpa den på sina verksamheter i landsting, kommuner och myndigheter. Fru talman! Utrikesdepartementet har ansvar för att ett barnperspektiv finns med vid utformning, genomförande och uppföljning av det svenska biståndet. Eftersom departementet har en framskjutande roll i det internationella konventionsarbetet på detta område åligger det också departementet en viktig uppgift i att invända mot konventionsstridiga reservationer. Utskottet håller med om och vill understryka att barnets bästa och ett barnrättsperspektiv ska genomsyra det svenska internationella utvecklingssamarbetet. Ett aktivt agerande från svensk sida ligger alltså helt i linje med vad utskottet tidigare uttalat. Barnkonventionen ger också ett skydd till särskilt utsatta barn - barn med funktionshinder, flyktingbarn och andra grupper av utsatta barn som behöver stöd och hjälp för sina rättigheter. Vid sidan av en generell strategi krävs därför riktade insatser till barn som är särskilt utsatta. Inom Utrikesdepartementet pågår mycket riktigt också ett arbete med en översyn av barnfrågor i det internationella utvecklingssamarbetet. I år väntas en rapport lämnas till riksdagen. Det ska bli intressant att ta del av resultatet av detta arbete. När jag besökte FN i november förra året som delegat upplevde jag tydligt hur stark Sveriges röst är i internationella sammanhang. Vårt arbete och våra insatser är väl kända och mycket respekterade. Det kan vi vara stolta över. Ett område där Sverige spelat en mycket aktiv och framträdande roll är just också utarbetandet av barnkonventionen. Sverige var också ett av de sex initiativtagarländerna till FN:s barntoppmöte 1990. Fru talman! Förra året antogs tilläggsprotokollet om förbud mot barnsoldater till barnkonventionen. Protokollet, som förhandlades fram under svenskt ordförandeskap, förbjuder dels deltagande i väpnad konflikt, dels tvångsrekrytering av personer under 18 år. Utskottet konstaterar vidare att tilläggsprotokollet riktar sig såväl till regeringar som till gerillarörelser och andra väpnade grupper. Bakgrunden är att när barnkonventionen ursprungligen antogs innehöll den ett undantag för barn från konventionens allmänna åldersgräns på 18 år. Undantaget innebar att barnkonventionen tillät rekrytering och användning av barn i väpnade konflikter från 15 år. Som vi vet har Sverige alltsedan barnkonventionens tillkomst varit mycket aktivt i arbetet med att driva frågan om en höjning av åldersgränsen till 18 år. Efter sex år enades arbetsgruppen så i januari 2000 om en sådan text. Protokollet antogs sedan av FN:s kommission för mänskliga rättigheter i maj 2000, varefter Sverige som tredje land i ordningen undertecknade protokollet. Fram till nu har sammanlagt 78 länder signerat protokollet. Tre stycken ratificeringar har hittills skett. Fram till mars månad i år har länderna Bangladesh, Kanada och Sri Lanka ratificerat protokollet. Det träder i kraft först när det har ratificerats av tio länder. Utskottet menar att Sveriges agerande i förhandlingarna om tilläggsprotokollet i sig innebär en kraftfull uppmaning till FN:s medlemsstater att också ansluta sig till det. Nu är det viktigt att Sverige lever upp till de internationella förpliktelser som vi har varit med om att driva fram. I en sådan mycket viktig fråga för världens barn är det angeläget att Sverige kan stå upp och med en röst säga att vi står bakom resolutionen. Utskottet framhåller därför vikten av och nyttan med att en svensk ratificering äger rum så snart som möjligt, utan onödiga dröjsmål. Detsamma gäller givetvis för andra konventioner som Sverige undertecknat. Det gäller därför också ILO Sverige skrivit under men ännu inte ratificerat. I utskottet konstaterar vi att barntoppmötet 1990 hade huvudsakligt fokus på frågor som handlade om bl.a. utbildning, hälsovård och sanitära frågor. Men problembilden i dag ger vid handen att de mer sociala frågorna intar en mer framskjuten position på barnområdet. Det är också utskottets uppfattning att det vore värdefullt om det internationella samfundet även i dessa avseenden kan bidra till att stärka barnets ställning och barnets rättigheter. Barns lidande beror alltför ofta på saker som fattigdom, vanstyre och korruption. Barns lidande är alltför ofta resultatet av vuxnas girighet på makt och vinstintresse. Tydliga exempel på detta är inte minst handeln med droger och barnsexhandeln. Jag inledde med att berätta om romanfiguren Nelio. Många barn i likhet med Nelio är offer för den dumhet och ondska som finns i världen, när vuxna människor handlar irrationellt. När fattigdom, vanstyre och maktmissbruk låter breda ut sig drabbas miljontals barn i världen - de som allra minst har möjlighet att skydda och försvara sig. Även om viktiga förbättringar har uppnåtts står det samtidigt klart att det är nödvändigt med förnyade åtaganden, förnyade åtaganden som ska finnas med i den globala agenda som sätts på barntoppmötet i höst för de kommande tio åren. Avslutningsvis yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman!

Det var första steget till barnkonventionen. Ett viktigt arbete grundlades där. Jag vill liksom tidigare talare instämma i hur glädjande det är att vi är ett enigt utskott. Vi kan från riksdagen i dag gå fram gemensamt med ett underlag till regeringen och barntoppmötet. Vi kan skicka med våra frågor, våra funderingar och våra önskemål om hur regeringen och vi tillsammans ska driva dessa viktiga frågor. Utgångspunkten för betänkandet är barns situation i ett internationellt perspektiv. Tanken är att vi ska bilda ett underlag för hur vi ska agera. Tidigare talare har tagit upp den dystra statistik som vi alla känner till, om de 40 % av världens sex miljarder är barn under 18 år. Av dem finns 85 % i utvecklingsländer. I länderna söder om Sahara är 85 % av befolkningen barn. Det är barn som inte lever under särskilt goda villkor. 20 miljoner barn under fem år dör av orsaker som lätt skulle ha kunnat åtgärdas. Det finns 15 miljoner barn som är föräldralösa på grund av hiv och aids. Det finns 300 000 barnsoldater och barn i krig, lågt räknat. Det finns 130 miljoner barn som inte går i skolan. Det finns 250 miljoner barnarbetare, som framför allt ägnar sig åt skadligt barnarbete. Då räknar vi inte med de barn som arbetar men ändå kan gå i skolan och ha ett fungerande liv. Det finns också slavhandel med barn och kvinnor. Det är svårt att beräkna antalet, men man talar om att i storleksordningen en miljon barn kommer till varje år, till de redan existerande 10 miljoner barn som nu är indragna i barnprostitution. Liselotte Wågö gav ett talande exempel på det. Men vi har också barn med funktionshinder där det finns olika siffror. UNDP laborerar med siffror på 35-40 miljoner barn som har ett funktionshinder, men WHO räknar med att det är över 100 miljoner barn. Hursomhelst vet vi att det är väldigt många barn som har ett funktionshinder, kanske på grund av skada eller undernäring men kanske också på grund av skador i krig på grund av en mina som har sprängt av ett ben osv. Många av dessa barn skulle kunna leva ett bra liv trots sitt funktionshinder om de fick adekvat hjälp. Jag tror att det är viktigt att vi också ser på vad som har hänt. Andra har varit inne på hur den minskade barnadödligheten sedan 60-talet är klart påvisad. 80 % av barnen i dag vaccineras, hur alltfler barn får del av utbildning men också att barn med funktionshinder faktiskt får mer hjälp i dag och möjligheter till utbildning och att försöka delta i ett normalt samhällsliv. Men man kan ändå undra varför andelen fattiga ökar. Varför satsas inte mer på barnen? Vi vet ju att jordens resurser finns och att vi har miljardärer som äger mer än 50 afrikanska länders samlade BNP osv. Det är maktstrukturen, korruptionen och vanstyre runtom i vår värld som gör att denna skeva fördelning av jordens resurser fortsätter att låta barn leva i armod och exploatering, för att inte nämna vapenhandeln. Även Sverige deltar i krigsmaterielexport som tar resurser från det som borde gå till barn och människor över huvud taget. Om vi också ser på vad som faktiskt har hänt så tycker jag att det är intressant att belysa vad som har hänt här hemma med fokus på detta område. Vi som har varit med och intresserat oss för just detta område kan se en väldigt positiv utveckling. Från svensk sida kan vi se bara tio år tillbaka i tiden, från barntoppmötet. Då ägnade vi ändå inte så mycket tid här i riksdagen eller ute i samhället till att diskutera dessa frågor. I dag har vi ett starkt fokus på dem. I början av 90-talet fick vi här i riksdagen kämpa för att få behandla frågorna samlat, för att man skulle diskutera barns rättigheter i ett sammanhang och inte bara uppdelat på olika utskott utifrån olika fackindelningar. Vi från den tvärpolitiska gruppen i riksdagen motionerade 1997 om barns behov och att ett barnperspektiv måste tas med i biståndssammanhang. Och det var glädjande att en enig riksdag fattade beslut om att bifalla den motionen. Därefter har man gått vidare, och riksdagen gav uppdraget till regeringen. Under 1998 och 1999 har regeringen sedan utarbetat riktlinjer för detta för att nu komma fram till denna översyn 2001 som ska överlämnas till riksdagen. Vi har haft ett flertal olika skrivelser, t.ex. Barn här och nu som kom för ett år sedan, och vi har på andra sätt tagit upp barnkonventionen här i riksdagen. När det gäller perspektivet framgår våra önskemål om hur arbetet med frågorna ska bedrivas mycket klart och tydligt. Men vi måste också säga oss att vi har väldigt långt kvar även när vi själva ska tillämpa detta perspektiv konsekvent. Jag har förmånen att sitta i Sidas styrelse. Där diskuterar vi budget, vi har bokslut, osv. Trots att detta fokus finns är det ändå på något sätt så att man nästan varje gång dessa frågor tas upp måste fråga hur barnperspektivet har bevakats och hur detta har tillämpats. Vi har väldigt fyrkantiga mått för att mäta jämställdheten i procenttal. Jag tycker att man måste utveckla detta och se vad vi har uppnått på jämställdhetsområdet. Men när det gäller barnperspektivet har vi inte ens dessa fyrkantiga modeller med procenttal. I detta sammanhang måste väldigt mycket mer arbete till i vår egen verksamhet för att vi ska se hur vi tillämpar detta. Fru talman! Jag vill också peka på deltagandet från barn och ungdomar själva, vilket är en så central punkt i barnkonventionen, hur viktigt det är att barnen blir sedda och hörda och har rätt till ett deltagande. Vi har så svårt att i praktiken förverkliga detta, även om intentionen finns och vi självklart står bakom dessa paragrafer och artiklar i barnkonventionen. Inför barntoppmötet tänker jag på att vi har sagt och att det finns en klar tanke om att man ska ha ett deltagande av unga, vilket är väldigt positivt. Men vi kan ändå se att det är svårt att hitta rätt former i olika sammanhang där barn har medverkat. Men detta får inte avskräcka oss från att inte anstränga oss för att utveckla detta instrument. Och när vi diskuterar barns och ungdomars rättigheter så måste de självklart finnas med. Och formerna för detta deltagande måste utvecklas. Jag vill också peka på en speciell form av deltagande och vad ungdomar själva tycker är viktigt när man diskuterar barnkonventionen. Jag besökte nyligen i Peru en barngrupp som heter Aktion för barnen. Man hade undersökt vilken paragraf i barnkonventionen som ansågs viktigast. I ett fattigt land som Peru kan man tro att det är rätten till utbildning, hälsa, etc. som står i fokus. Men det som kom överst på topplistan var rätten till ett förnamn och rätten till ett efternamn. Det stämde mig till eftertanke. Det är för oss så elementärt att ett barn har ett namn, en identitet och sina rättigheter. Inte ens detta är något självklart i ett fattigt land där man kan tycka att rätten till ett namn inte kostar. Men om vi tar in processen med registrering och processen med föräldrar som måste ansvara för barnets uppväxt, så förstår man att även detta är en väldigt central punkt i barnkonventionen. Fru talman! Vi har i detta betänkande lyft fram tilläggsprotokollet, och Marianne Jönsson har utförligt pekat på detta. Många av oss kanske skulle vilja ha ytterligare tillägg till barnkonventionen och förändra och radikalisera den. Men vi är klara över att vi inte ska ge oss in på det utan se var vi kan utöka barnets rättigheter genom tilläggsprotokoll. Nu har vi fått ett sådant som handlar om barn i krig och barnens rättigheter att inte vara del i ett krig, vare sig för en regeringsarmé eller för väpnade trupper i någon form. Och det senare är viktigt att framhålla, eftersom detta även gäller gerillagrupper och andra väpnade arméer. De är inte undantagna. Och vi vet att det är många som syndar och använder mycket små barn för sin verksamhet. Jag vill rikta mig till statsrådet Maj-Inger Klingvall. Den ratificering som vi vill påskynda och som vi tycker är så viktig att Sverige gör för att sedan kunna driva på andra att ratificera, när kommer den? Vi hade hoppats att få den under våren 2001, och den förhoppningen kvarstår. Men om det inte är möjligt, när kommer den? Jag tror att det är oerhört viktigt att vi får den snart. De barn som drabbas i krig kommer på flykt. Barn som flyr från krig har en oerhört utsatt situation. Vi vet att många barn som har flytt från krig kommer till Sverige. Och vi lever inte upp till vårt ansvar. Vi har ensamma flyktingbarn som inte får det skydd och det stöd som de skulle behöva. I detta sammanhang måste Sverige också agera. Fru talman! Om vi talar om barn i ett internationellt perspektiv så måste vi självklart, som Liselotte Wågö också var inne på, ta upp aspekten med arbetet inom Europeiska unionen. Vad gör Sverige där, och hur driver vi frågan om barns rättigheter? Vi har från svensk sida varit väldigt skeptiska till den EU-stadga om mänskliga rättigheter som antogs i Nice i december. Men den finns, och vi får leva med den, och där finns en särskild artikel när det gäller barns rättigheter. Men vi är många som tycker att den är en mycket svag formulering, därför att den handlar mer om skydd och barns rätt att inte bli diskriminerade. Sverige måste agera för att få en starkare skrivning om rättigheterna. I detta sammanhang vill jag också fråga statsrådet om detta perspektiv med barn och ekonomi, hur barn kommer in i de ekonomiska processerna när det gäller EMU, Nicestadgan och en rad andra frågor inom EU där vi har en utmärkt guide när det gäller hur vi kan tillämpa detta i Stefan de Vylders bok Children, Economics and the EU towards Child-friendly policies som har getts ut av Rädda Barnen. Där kan man se hur de här aspekterna borde komma in i varje budgetfråga, hur de borde komma in i Lomékonventionen eller dess efterföljare: Hur bevakas barnets rättigheter där? Där vill jag fråga hur statsrådet ser på hur den typen av underlag kan användas och om man har tagit till sig det. Sedan hoppas jag naturligtvis att höra från statsrådet om erfarenheterna från mötet med ministrarna i Norrköping i förra veckan och hur man där kunde driva på. Jag vill understryka hur viktigt det är, speciellt för EU, att agera inom Östeuropa. Vi vet att många barn där drabbas av fattigdom på grund av den ekonomiska och politiska omställning som ägt rum i Centraloch Östeuropa och som har varit nödvändig politiskt men som inte har följts av en social lagstiftning. Man har helt lämnat ute människors rätt till ett bra liv på annat sätt. Handeln med kvinnor och barn där är någonting som vi har tagit itu med, men jag tror att vi kan göra åtskilligt mer. En särskild fråga på området gäller barn på institution. Det finns rapporter om att det rör sig om cirka en miljon barn som fortfarande lever på institution. Där har Sverige har varit aktivt genom Bengt Lindqvist och många andra. Men vi är många som faktiskt tycker att det är oerhört väsentligt att man ser hur kandidatländerna, när de bedöms uppfylla Köpenhamnskritierna och andra, faktiskt också har tagit itu med frågan om barn på institution. Väldigt många barn lever fortfarande under sådana uppseendeväckande hemska förhållanden i Rumänien som beskrevs i slutet av 80-talet. Många av oss reagerade då. Många barn lever fortfarande på samma sätt. Fru talman! När nu utskottet kan konstatera att de här frågorna, som ledde fram till barnkonventionen och barntoppmötet 1990, ska vägas i höst på barntoppmötet i New York, är det naturligtvis viktigt att se vad som har hänt på området. Det är också viktigt att se att fokus har förflyttats från rena skyddsaspekter till de mer sociala frågorna och framför allt till ett rättighetsperspektiv. Det handlar inte bara om att barn inte ska diskrimineras eller att barn ska skyddas. Barnet är en individ med rättigheter. Barns och kvinnors rättigheter betraktas ibland som något fristående från mänskliga rättigheter. Men perspektivet för oss är helt klart: barns och kvinnors rättigheter är del av mänskliga rättigheter och ingenting separat. Det är också intressant att se hur nära förknippade kvinnors rättigheter är med möjligheter för barns utveckling. I länder där kvinnor har en bra ställning, där kvinnor inte förnekas ett bra liv kan också barnen utvecklas. I den senaste studien av The State of the World's Children från i år har Unicef just gjort en väldigt intressant karta där man har visat på kvinnors status i olika länder, hur den har ett klart samband med barns status. Där kvinnor inte kan läsa visar kartan att precis på de ställen är det också en väldigt hög andel undernärda barn osv. Det finns alltså ett samband. All satsning på att minska mödradödligheten, att minska de faror, risker och den diskriminering som kvinnor utsätts för i dag leder också till att barn får en bättre situation. Fru talman! Till sist yrkar jag bifall till hemställan i utrikesutskottets eniga betänkande. Jag hoppas att vi inte för all framtid ska behöva upprepa det som Eglantyne Jebb uttryckte 1924, att det är barnen som ska betala det högsta priset för vår kortsiktiga ekonomiska politik eller våra politiska missgrepp och krig. Låt oss tillsammans hjälpas åt att ändra de förhållandena.

Fru talman! Dagens debatt handlar om oerhört viktiga frågor. Barnens situation utgör en av de största utmaningarna i dagens och framtidens samhälle. Att vi dessutom diskuterar barns situation i ett internationellt perspektiv gör det ännu mera viktigt och intressant. Det är ganska naturligt att vi kristdemokrater delar barnkonventionens synsätt att barn är unika individer med egna rättigheter och behov och med kompetens och kunskap utifrån sina egna förutsättningar som måste tas till vara. Att sätta barnens bästa i främsta rummet är självklart för oss kristdemokrater. I det här betänkandet finns inga reservationer eller särskilda yttranden. Bakom det ligger en strävan till samsyn som känns bra i en sådan här viktig fråga. Jag vill tacka er kamrater från olika partier i utskottet för det här arbetet, där vi har lyckats komma överens. Jag tror att det är viktigt i en sådan här fråga i ett land som Sverige vad vi säger och vad vi gör också när det gäller ett sådant här betänkande. Vi har strävat till att nå varandra. Utskottet har besvarat samtliga motionsyrkanden. Vi kristdemokrater tycker att det är bra att så stor hänsyn har tagits till de förslag som vi har haft. Vi har fått in skrivningar bl.a. om barn i Östoch Centraleuropa, om barnsexhandel. I det här betänkandet ligger en bra grund för det fortsatta arbetet. Det här är ett arbete som hela tiden måste pågå. Det finns hur stora behov som helst runtom i världen. Det finns också behov på hemmaplan. Det finns en del frågetecken i regeringens politik i de här frågorna som jag hoppas att statsrådet kan svara på, och jag kommer till dem om en stund. I höst kommer ett nytt toppmöte att äga rum i FN:s generalförsamling. Syftet med det mötet är att granska om barntoppmötets mål från 1990 har uppfyllts och hur. Som det står i betänkandet krävs det förnyade åtaganden. Hiv och aids liksom väpnade konflikter har ökat kraftigt under 1990-talet och har skoningslöst drabbat barn och unga. Vi har redan fått exempel på vad som har hänt. 15 miljoner barn beräknas vara föräldralösa på grund av aids. 300 000 barn tvingas vara barnsoldater. Omkring 130 miljoner, de flesta flickor, går inte i skolan. Minst 150 miljoner barn mellan 5 och 14 år är barnarbetare. Mer än var fjärde sekund dör en människa på grund av svält och fattigdom i världen. 75 % av dessa är barn. 18 000 barn varje dag, mer än 61⁄2 miljon barn varje år, dör på grund av svält och fattigdom. Det kan inte accepteras. Också vi i Sverige har en del av ansvaret för detta och för att det görs någonting åt det. Fru talman! Förutom FN-konferensen i höst kommer också den första världskonferensen om sexuell exploatering av barn från 1996, Stockholmskonferensen, att följas upp i Yokohama i december senare i år. Vid världskonferensen 1996 antog 122 regeringar enhälligt en aktionsplan som skulle utgöra grunden för det fortsatta arbetet mot kommersiell sexuell exploatering av barn. Den svenska handlingsplanen offentliggjordes i juli 1998, men den kritiserades bl.a. för att vara dåligt underbyggd, för allmänt hållen och för att den i stora stycken saknade tidsramar, konkreta förslag och mål. Statsrådet Ingela Thalén svarade på en skriftlig fråga i januari förra året som hade ställts av Inger Davidson att det är viktigt att revidera den svenska handlingsplanen och att hon hade för avsikt att se över den inför uppföljningskonferensen som äger rum i slutet av året. Kommer kartläggningar av t.ex. prostitution av minderåriga att göras? Kommer det att finnas några konkreta målsättningar eller förslag till åtgärder och insatser? Hur är det med det förebyggande arbetet? Kommer det att finnas förslag till hur t.ex. personal inom hälso och sjukvården ska få kunskap om sexuella övergrepp? Kommer det att finnas någon redogörelse för hur man specifikt skyddar och stöder offer för kommersiell sexuell exploatering? Det ska bli intressant att höra vad statsrådet Maj Inger Klingvall har att säga om detta. Det behövs tydliga mål och konkreta åtgärdsförslag. Sverige är en förebild för många länder i det här arbetet. Därför är det extra viktigt att den svenska handlingsplanen blir sådan att den kan inspirera andra länder. Fru talman! Ibland känns det som att den svenska regeringen tar alltför lätt på kritik gällande mänskliga rättigheter som riktas mot Sverige. Ofta sägs att problemen är marginella i vårt land. Samtidigt har Sverige faktiskt fällts vid ett flertal tillfällen för brott mot barnkonventionen. Frågan är vad som görs för att vi ska komma ifrån det här. Även i den bristfälliga svenska handlingsplanen mot sexuell exploatering av barn sägs det att detta är ett marginellt problem i Sverige. Men så är inte fallet. Flera rapporter från bl.a. polisen visar på motsatsen, liksom en studie som ECPAT snart kommer att presentera. Fru talman! Jag tror att vi alla här i kammaren i dag har liknande åsikter i dessa frågor. Det måste göras - inte bara sägas - saker för att man ska komma till rätta med problemen och med alla barns utsatta situation i andra länder, men även i Sverige. Jag undrar vad man, när man är utomlands, svarar ett barn som med vädjande ögon säger: Ta mig med till ditt land! Eller: Du som är rik, hjälp mig och mina barn! Man kan inte ta med dem. Det finns många liknande exempel. Det skär ända in i hjärteroten på en. Fru talman!

Fru talman! Utrikesutskottets betänkande om barn i ett internationellt perspektiv visar, enligt min mening, att det i Sverige finns ett starkt engagemang och en bred politisk enighet om att sätta barnen i främsta rummet i det internationella arbetet. Betänkandet visar också att viktiga steg framåt har tagits. Med FN:s barnkonvention har vi fått ett folkrättsligt bindande dokument om barns rättigheter. Det har gett oss en gemensam global värdegrund som baseras på barns mänskliga rättigheter. Barnkonventionen är den enda konvention om mänskliga rättigheter som alla Sveriges samarbetsländer har undertecknat. Med utgångspunkt i de gemensamma normerna i barnkonventionen kan dialogen föras om allas mänskliga rättigheter och om barns och ungdomars utvecklingsmöjligheter, liksom för samhället i stort. Barns rättigheter står i dag på den globala utvecklingsagendan. Delmålen som formulerats för att avskaffa fattigdomen är bl.a. att alla barn ska ha tillgång till grundskoleutbildning år 2015 och att barnadödligheten ska ha minskat med två tredjedelar från 1990 till 2015. Det här är mål som överensstämmer i hög grad med de mål som slogs fast vid barntoppmötet 1990 och som nu i höst ska utvärderas vid en specialsession i FN, då också en ny global agenda för barn ska antas. De gemensamma normerna finns alltså, och vägen framåt har stakats ut av 90-talets stora FN konferenser som alla särskilt har tagit upp barns uppväxtvillkor. Men i vilken mån har barns rättigheter förverkligats? Har barnkonventionen och det internationella samfundets ökade uppmärksamhet på barn i grunden förändrat den verklighet som barn lever i? På den frågan kan man svara både ja och nej. Det finns tyvärr inte bara ett svar. Vi kan i dag se parallella utvecklingstendenser som delvis pekar åt olika håll. Det finns siffror som tecknar både en ljus och en mörk bild. Jag tyckte att Marianne Jönsson i sitt inlägg gav många tydliga exempel på detta. Andelen fattiga i världen har t.ex. minskat, medan antalet fattiga i världen har ökat. Barnadödligheten har minskat samtidigt som hiv/aids-epidemin hotar att vända den nedåtgående trenden. Vissa sjukdomar är utrotade genom vaccinationsprogram, samtidigt som många inte får tillgång till några vaccinationer. Fler barn går i skola i dag än någonsin tidigare, men ett av fyra barn som börjar skolan fullföljer inte fem klasser. I Sydostasien slutar mer än 40 % av eleverna och i Afrika söder om Sahara slutar var tredje elev före femte klass. Men det är ändå färre elever som hoppar av skolan i dag än för tio år sedan. Fru talman! Barnkonventionen uppmanar och ställer krav på vårt utvecklingssamarbete. Det är en uppmaning som Sverige har tagit på stort allvar. Barns och ungdomars uppväxtvillkor har alltid varit ett prioriterat mål i det svenska utvecklingssamarbetet, men med barnkonventionen har biståndet till barn i allt högre grad kommit att baseras på ett rättighetsperspektiv. Barn ses som aktiva individer med rättigheter snarare än enbart som en grupp i behov av särskilt skydd. En perspektivförskjutning pågår inom svenskt bistånd från barnbistånd med inriktning på att förse barn med nödvändig service till ett bistånd baserat på barns rättigheter. Vi gör i dag inte bara saker för barn utan i allt högre utsträckning tillsammans med barn och ungdomar. I regleringsbreven till Sida har regeringen betonat vikten av bättre metoder för att förverkliga barns rättigheter. Både inom Sida och UD har ett sådant metodutvecklingsarbete pågått under flera år. Insatser för att höja medvetenheten och kompetensen i barnfrågor har genomförts, och en översyn i syfte att utveckla ett systematiskt barnrättsperspektiv är nu i sitt slutskede. Sex olika grupper av barn är prioriterade, och en strategi för utvecklingssamarbetet håller på att utarbetas inom vart och ett av följande områden: barn och hiv/aids, barn med funktionshinder, barn på institution, barn i väpnade konflikter, barn som arbetar samt barn som utsätts för kommersiell sexuell exploatering. Översynen avslutas med en barnskrivelse som läggs fram för riksdagen under detta år. I och med den kommer regeringens prioriteringar och syn på hur barns rättigheter ska integreras i biståndet att redovisas. Fru talman! I november förra året antog EU en policy för utvecklingsfrågor. På svenskt initiativ fördes frågan om barns rättigheter in i utvecklingspolicyn. Barns rättigheter ska ses både som ett mål i sig och som ett medel för att effektivisera EG-biståndet. Nu ska barnrättsperspektivet konkretiseras i det löpande biståndsarbetet. Det gäller det humanitära biståndet genom ECHO likaväl som det långsiktiga utvecklingssamarbetet och det partnerskap som ryms inom Cotonou-avtalet. Ett steg i det arbetet togs förra veckan vid ett seminarium om barn i krig och på flykt som ägde rum i Norrköping. Det får tjäna som ett svar på Marianne Samuelssons fråga om hur vi ska rikta fokus på barnen under det svenska ordförandeskapet. Det här seminariet var en sådan tydlig insats. länder deltog liksom de båda EU-kommissionärerna Poul Nielson och Antonio Vitorino, ansvariga för utvecklingspolitik respektive flykting och migrationspolitik. Graca Machel redovisade som huvudtalare ett mycket starkt engagemang från EU:s sida för barn. Hon uppmanade EU att visa ett större engagemang. En rad FN-representanter deltog, bl.a. Unicefchefen Carol Bellamy och FN:s särskilde representant för barn i krig, Olara Otunnu. Seminariet lyfte fram barn i ett helhetsperspektiv genom att spegla barns situation i olika faser i en konflikt. Det handlade om barn i akuta konfliktsituationer, barn i flyktingläger och barn som asylsökande i våra medlemsstater. Avsikten var att belysa hur insatser för barn får återverkningar i olika skeden av en konflikt och att visa på olika metoder att integrera barnperspektivet i både bistånds-, asyl och migrationspolitiken. Tre tematiska ämnesområden band samman de här båda perspektiven: barns och ungdomars rätt till deltagande, rätt till utbildning och rätt till psykosocial rehabilitering. Min allmänna bedömning är att seminariet lyckades med att fästa uppmärksamhet på länken mellan bistånds och flyktingpolitik när det gäller omhändertagande av barn som varit både ögonvittnen till det våld som krig för med sig och direkta offer. Likaså ser jag det som en framgång att representanter för både EU och FN underströk vikten av att frågor om barn ska ha en framskjuten plats såväl i globala sammanhang som i EU-sammanhang. Barn och ungdomar kom till tals på flera sätt, bl.a. genom fyra ungdomar i sjuttonårsåldern från Norrköping med rötter i krigets Bosnien. De deltog aktivt både i förberedelserna inför seminariet men också på själva seminariet. Ungdomarna bidrog i hög grad till de slutsatser som antogs. Jag skulle vilja säga att det som hände på seminariet i Norrköping där de fyra ungdomarna men också en klass från en gymnasieskola i Norrköping mycket aktivt deltog var ett genombrott för insikten om vad unga människor konkret kan bidra med om de får reella möjligheter. Med tanke på det breda deltagande som var på seminariet kan det få tjäna som ett mycket gott exempel inför Vad kom vi då fram till? Vilka blev slutsatserna som ungdomarna i så hög grad bidrog till? Jo, att barn i dagens moderna krig inte bara är offer utan också direkta måltavlor i krig som inte bara syftar till herravälde över jord och folk utan också till att förgöra folkgrupper, samhällen och kulturer. Krigshandlingar som riktas mot barn är ett grundläggande hot mot möjligheterna att bygga fred och säkerhet. Krigshandlingar som riktas mot barn förstör själva grundbulten för social integration efter en konflikt. Att skydda barn och tillgodose barns rättigheter under en väpnad konflikt ska därför i sig ses som något som på sikt gagnar en stabil fred. Seminariet underströk därför vikten av att barns grundläggande rättigheter bildar utgångspunkt när vi utformar våra insatser. Rätt till allmän skolgång framhölls som en nyckelfråga. Att skydda skolbyggnader och lärare och att behålla barn och ungdomar i skolundervisning under en konflikt är av fundamental betydelse för barns fortsatta utveckling. Men det har också en symbolisk betydelse för samhället som helhet. Att snabbt kunna ordna undervisning i flyktingläger hjälper till att skapa ordning i en för övrigt mycket kaotisk situation. Barns rätt till information - rätt att få egen information - om åtgärder som påverkar just dem och deras situation, liksom deras rätt att delta och medverka i skeenden runtomkring betonades mycket starkt på seminariet, inte minst av ungdomarna själva. Likaså underströks att mycket mer måste göras för att barns och ungdomars kraft och energi ska kunna tas till vara i fredsarbetet på ett mycket bättre sätt. En förutsättning för att barn och ungdomar ska kunna bidra till en positiv utveckling är dock många gånger att de får tillgång till psykosocial rehabilitering. Krigsdrabbade barn behöver hjälp att bearbeta sina upplevelser. Barnkonsekvensanalyser bör göras i allt bistånd för att kunna rikta biståndet på ett mer effektivt sätt. Generellt sett krävs bättre dokumentation om hur barn drabbas i krigssituationer och som flyktingar. Slutligen efterlystes bättre erfarenhetsutbyte, bättre samordning för att stärka skyddet för barn i krig och på flykt, både mellan EU:s medlemsländer och mellan EU och FN. När det gäller slutsatserna på asyl och migrationsområdet vill jag bara nämna att barnkonventionen till fullo ska återspeglas i asyl och migrationspolitiken. Det asylsökande barnet ska ses som en individ med egna rättigheter, och barnens rätt att komma till tals och bli hörda i asylutredningarna bör lagstadgas. Rätt till utbildning och psykosocial rehabilitering sågs som grundläggande delar av mottagningssystemet. Ett intressant förslag som väcktes av UNHCR och som här diskuterades för allra första gången var att utarbeta ett tilläggsprotokoll till flyktingkonventionen om flyktingbarns rätt till skydd. Detta är en fråga som jag avser att ta upp i UNHCR:s globala konsultationer om flyktingrätten som pågår under det här året. Fru talman! En rapport från EU-seminariet om barn i krig och på flykt liksom en konferensrapport om barn och medier som arrangerades av Kulturdepartementet förra månaden kommer att sändas som bidrag till FN:s specialsession om barn som äger rum i september. Ytterligare svenska bidrag till processen är tre mindre skrifter som beskriver en del av våra svenska erfarenheter; en skrift om barnkonsekvensanalyser, en skrift om barns deltagande och en skrift om vårt svenska agaförbud. Sverige har spelat och spelar en viktig roll i förberedelserna inför specialsessionen. Sverige är en av initiativtagarna till mötet, och under vårt ordförandeskap kommer slutdokumentet förhoppningsvis att förhandlas fram. Ambitionen är att ha slutdokumentet klart vid det sista förberedande mötet i juni för att man under de sista månaderna ska kunna koncentrera sig på alla arrangemang runt mötet. Mötet i september är en uppföljning av 1990 års barntoppmöte, som prioriterade utbildning, hälsa och nutrition. Dessa frågor kommer följaktligen att dominera utvärderingen av resultaten. Men det stannar inte vid en utvärdering. En ny global agenda för barn som lägger fast målen för det kommande decenniet kommer också att antas. Utbildning och hälsa kommer även framgent att ha en framskjuten plats, men nya mål tillkommer. Icke-diskrimineringsprincipen, barns deltagande, utbildning med kvalitet, hiv och aids samt födelseregistrering är några av de bärande delar som slutdokumentet kommer att innehålla. Barnkonventionen kommer alltså att få en central plats i slutdokumentet. En av de svenska profilfrågorna är förstås barns deltagande. En annan är kampen mot alla former av våld som riktas mot barn, även våld i skolan och inom familjen. Fru talman! Fattigdomsbekämpning kommer att vara ett övergripande tema på FN-mötet i september. Fokus kommer att ligga såväl på de växande klyftorna mellan rika och fattiga länder som på fattigdomsfickor inom länderna. Stora uppgifter ligger framför oss, och det är en styrka att vi kan stå så enade i arbetet för barns rättigheter. Den enigheten kommer att vara till stor glädje och nytta i det internationella utvecklingssamarbetet.

Fru talman! Jag har med intresse lyssnat till statsrådets anförande, och där fanns mycket som jag kan instämma i. Jag skulle vilja påminna om en fråga som jag ställde i mitt anförande. För Sveriges anseende utomlands och för vårt lands möjligheter att vara en förebild i arbetet för barn i en utsatt situation är det viktigt att vi klarar barnkonventionens krav. Hur förklarar statsrådet att Sverige trots goda ambitioner vid flera tillfällen fällts för brott mot barnkonventionen? Vilka speciella åtgärder har regeringen vidtagit för att något sådant inte ska hända igen? Kristdemokraternas bestämda strävan är att Sverige inte ska kunna fällas för brott mot barnkonventionen, och jag tror att regeringen delar den uppfattningen.
Fru talman! Jag tror att Jan Erik Ågren menar tortyrkonventionen. Vi har inte fällts för några brott mot barnkonventionen.
Fru talman! Det är riktigt att vi har fällts för brott mot tortyrkonventionen. Jag ställde i mitt anförande en fråga också om detta, och jag väntar med intresse på ett svar.
Fru talman! Jag ska ta upp den fråga som handlar om att Sverige i några fall har fällts för brott mot FN:s tortyrkonvention. Detta är naturligtvis något som vi tar på mycket stort allvar. Vi bedriver inom Regeringskansliet ett arbete som har föregåtts av en mycket omfattande parlamentarisk utredning och som syftar till att förstärka rättssäkerheten genom en ny instans och processordning. Det är ett viktigt steg i strävandena att förbättra den situationen. Det naturligtvis också viktigt att inse att de ärenden som har avgjorts i FN:s tortyrkommitté är mycket komplicerade och svåra. Det har gjorts helhetsbedömningar som har utfallit på olika sätt beroende på hur man har uppfattat situationen här vid de svenska myndigheterna respektive i FN:s tortyrkommitté. Som jag sade inledningsvis i mitt svar tar vi mycket allvarligt på de här fällningarna. Det pågår ett mycket omfattande utvecklingsarbete när det gäller situationen för barnen i asylutredningar och asylärenden.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för informationen om de frågor som var uppe i Norrköping. Jag tror att vi är helt överens om att det är oerhört viktigt att Sverige jobbar med dessa frågor och att man i EU:s bistånd får in barnrättsperspektivet. Det kommer säkert ett bra dokument om vår generella syn på detta. Dock skulle jag vilja säga att ord och handling kanske inte helt stämmer överens med tanke på Schengenavtalet och de skärpta regler som gäller för flyktingars och flyktingbarns möjligheter att över huvud taget komma till EU-området. Min fråga till statsrådet gällde sådana barn som det enligt vad jag kan förstå inte längre finns några kvar av, nämligen gömda barn. Avser statsrådet att agera för att gömda flyktingbarn i Sverige ska få stanna här och ta del av de rättigheter och möjligheter som ska gälla alla barn i världen som lever i flyktingläger eller på olika sätt förtrycks?
Fru talman! De initiativ som regeringen har tagit när det gäller de gömda barnen är naturligtvis att arbeta förebyggande, så att de ska bli så få som över huvud taget är möjligt. Därvidlag är vi på rätt väg. Antalet gömda personer i Sverige har minskat efter en hel del förändringar som gjorts både i utlänningslagen och i våra ansvariga myndigheters tillämpning. Det är en glädjande utveckling, som vi ska arbeta vidare på så mycket som vi förmår. Att leva gömd är en situation som är oerhört påfrestande för människor, och det är viktigt att se till att det blir så få människor som möjligt som fattar ett så drastiskt beslut. När det gäller de gömda barnen har vi fattat ett viktigt konkret beslut att de ska tillförsäkras fullständig hälso och sjukvård. Min och regeringens bedömning är den att barnen inte har någon skuld till den situation som de befinner sig i och att det är viktigt att skydda dem genom att ge dem tillgång till en fullständig hälso och sjukvård.
Fru talman! Jag tycker när jag lyssnar på statsrådet ändå att ord och handling inte riktigt stämmer överens. Det förebyggande arbetet går ut på att de här barnen ska bli så få som möjligt. Det innebär förmodligen att man strävar efter att se till att de barn som man har beslutat ska skickas ut också blir utskickade med polishjälp. Det är inte så att man gör deras situation mer human. Det får också konsekvenser för deras möjligheter att ta del av hälso och sjukvården. De är rädda för att i det sammanhanget bli upptäckta och hemskickade eller tillbakaskickade till något annat land. Det är med det nya Schengenavtalet trots allt färre som kan komma hit. Man borde som en humanitär åtgärd åtminstone göra det som krävs för att de barn som nu är här får en dräglig tillvaro och möjlighet att stanna och leva här under de förhållanden som vi förväntar oss att barn ska ha enligt barnkonventionen.
Fru talman! Låt mig först bara kommentera detta att färre kommer hit. De prognoser som finns från Migrationsverket säger att Schengenavtalet kommer att innebära ett ytterligare antal asylsökande till Sverige, eftersom gränserna mellan medlemsländerna kommer att bli öppna. Det är den generella effekt som vi räknar med. För att underlätta livet för de familjer som har fått ett avslagsbeslut, som inte har bedömts ha ett skyddsbehov för att få stanna i Sverige, har metoder utvecklats för att ordna ett värdigt och frivilligt återvändande. Det är bl.a. det vi ser resultatet av då Migrationsverket sedan några år tillbaka har ansvaret för återvändandet till hemlandet vid ett avslagsbeslut. Det ansvaret övertogs från polisen. Vi har sett en mycket starkt förbättrad situation. Sedan är det frågan om de gömda barnens tillgång till hälso och sjukvård. Utformningen av förslaget har byggt på en dialog med frivilligorganisationerna för att ta till vara den resurs som frivilligorganisationerna innebär och de möjligheter som de kan ge i ett sådant sammanhang att hjälpa barnen till en trygg hälso och sjukvård även då de lever gömda.

Fru talman! Jag vill allra först vända mig till statsrådet Maj-Inger Klingvall med en kommentar och en fråga. Jag vill börja med att tacka för det skriftliga svar som jag har fått från Maj-Inger Klingvall angående den oro jag känner när vi ser vilken politik president Bush avser att föra när det gäller stöd och organisationers möjligheter att fritt bedriva opinionsbildning kring sexuell reproduktiv hälsa. Sexuell reproduktiv hälsa handlar mycket om förebyggande vård. Det är fråga om insatser som i sista hand gynnar barn. Det som gynnar kvinnor gynnar också barn. Ofta har barnhälsovård kopplats till den typen av verksamheter. Jag vill följa upp detta med en fråga. Vi vet att president Bush har aviserat att han avser att besöka Sverige. Det kan vid det tillfället ges möjligheter till både bilaterala samtal, men också EU-samtal i den mån man vid det tillfället kan ha en EU-position i frågan. Jag har ett önskemål att direkt med president Bush ta upp denna viktiga fråga i de samtalen. Jag övergår till det jag hade tänkt att säga, bortsett från det som har fastnat i skrivaren. Mitt tal finns inte med. Det finns en stor enighet om det betänkande vi diskuterar. Det är lätt för mig att referera till övriga inlägg, framför allt vad Marianne Jönsson har framfört från den socialdemokratiska utskottsgruppens sida. Det som oroar mig och som gör att jag vill framföra detta inlägg är att jag i olika frågor har sett att barnfrågorna som hänger ihop med det som händer här hemma och det som händer därborta är svårt att ta till sig och hitta strukturer för att arbeta med. Det har gällt könsstympning, hedersmord, barnäktenskap. Migrationsverket säger att man fortfarande saknar de verktyg som skulle göra det möjligt för verket att i alla fall inte vara ett redskap för att barnäktenskap genomförs i Sverige. Det handlar om barnsoldater. Det är oerhört viktigt att vi ser att vi lever i en ny värld och att vi också har ansvar för barnen. De kan vara väldigt utsatta i sin krock mellan olika kulturer. Det handlar naturligtvis inte om alla barn som kommer från ett speciellt geografiskt område. Men det finns barn, framför allt unga flickor, som jag tycker att vi sviker. Efter ett besök i sydöstra Turkiet har jag mötts av uppgifter som jag vill föra vidare. De berör inte direkt Turkiet men ändå den geografiska regionen. Jag fick frågan varför vi inte gör någonting från EU:s sida för att stoppa de barn som fortfarande kommer från EU området för att utgöra någon form av kanonmat i de interna strider som finns mellan olika grupperingar. Vi vet att det sönderfallande PKK fortfarande har läger. Det byggs upp alltfler läger. Det talas om uppemot 200 militära träningsläger på den iranska sidan. Vi vet att det finns en del stridigheter mellan olika grupper även inom flygzonen i Kurdistan. Det kommer barn hit. Jag kan inte belägga att de fortfarande kommer från just Sverige. Jag vet att det kommer barn från Tyskland. Jag tycker att vi måste ta ett gemensamt ansvar. Av betänkandet framgår att det finns goda ambitioner, men jag tycker att man redan nu skulle kunna göra någonting tydligt när det gäller barnen. Det är inte acceptabelt att barn, speciellt inte från EU området där vi har ett mer direkt ansvar, sätts in i strid. Detta är frågor som vi har känt till ganska länge, men vi hade ingenting att ta på förrän PKK-lägret i Värmland uppmärksammades för något år sedan. Efter att lägret hade avslutats saknades några barn och ungdomar. Det som skilde detta läger från andra var att här trädde föräldrar fram som inte accepterade att deras barn hade försvunnit på det sättet, och de ville ha tillbaka sina barn. Nu fanns det möjlighet att gå vidare med en polisutredning. Tänkbara brottsrubriceringar som olovlig värvning och bortförande av minderåriga angavs. Jag kände en stor medkänsla med de barn som saknades, och jag upplevde att polisen gjorde ett seriöst arbete. Framför allt synliggjorde händelsen det vi hade vetat tidigare men inte hade kunnat uppbåda något engagemang för. Detta berör naturligtvis inte bara barn med det ursprunget, i sammanhanget PKK, det har även varit fråga om barn med rötter i andra geografiska områden som har förts ut ur Sverige för att sättas in i väpnad strid. Barnen förs bort som ett led i värvningen. Vi vet att barn ofta är lättare att styra, lättare att påverka och ha kontroll över. Det är ingen slump att det är fråga om just barn, utan det finns en tanke bakom. Även om det är fråga om förhållandevis få barn från just Sverige som har förts bort är det ändå oacceptabelt med varje barn som förs ur Sverige. Ofta är det ingen som efterfrågar dem. Ofta har det märkts i skolan att ett barn inte har kommit. Frågan har ställts vart barnet har tagit vägen, men det har stannat vid det. Jag vet att den svenska regeringen under senare tid har engagerats, liksom att riksdagen på olika sätt har tagit upp frågan om barnsoldater. Detta pågår fortfarande inom EU-området. Varje dag som man inte tar i ordentligt i dessa frågor är en förlorad dag. I samband med att Öcalan togs av rättsväsendet, först i Grekland, tog ingen upp hans ansvar för rekryteringen av barnsoldater. Jag vet fortfarande inte om detta har tagits upp i samtal. Det blev ingen del av rättsprocessen. Det har blivit ett mönster att när man någon gång har möjlighet att ställa någon inför en rättslig process och göra någon ansvarig för gjorda gärningar tas inte barnen med. Det är oerhört viktigt att vi lyfter fram barnen.

Fru talman! I lagutskottets betänkande nr 7 behandlas regeringens förslag om ett utökat skadeståndsansvar för innehavare av atomanläggningar. Förslaget tar framför allt sikte på att man ska utöka ansvarsbeloppet. Man vill ha det höjt från nuvarande miljoner särskilda dragningsrätter. Det skulle motsvara ungefär, i kronor räknat, 3,3 miljarder kronor. Dessutom är målsättningen att man ska gå från ett strikt ansvar till ett obegränsat ansvar. Vidare föreslår regeringen, i enlighet med en rekommendation inom OECD:s råd, att man ska vidga omfattningen för det s.k. gemensamma statsansvaret. miljoner särskilda dragningsrätter till 425 miljoner särskilda dragningsrätter. En särskild dragningsrätt motsvarar i dag ungefär 11 kr. Slutligen föreslår regeringen att det särskilda statsansvaret också ska ökas så att det sammanlagda beloppet för ersättning höjs till 6 miljarder kronor. Den svenska atomansvarighetslagen bygger på två internationella konventioner. Det är först Pariskonventionen från 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område, där man föreskriver att innehavaren av en atomanläggning är ansvarig för atomskador oberoende av vållande, dvs. där föreligger ett strikt ansvar. Vidare bygger lagen på Brysselkonventionen, som egentligen är en tilläggskonvention till Pariskonventionen, enligt vilken man ålägger anslutna stater ett slags kompletterande ansvar vid utbetalning av skadestånd för atomskador. Anledningen till att OECD har antagit rekommendationen är att man vill skapa en enhetlig regional reglering av atomansvarighetsfrågan i Västeuropa. Sverige är också anslutet till båda konventionerna. Enligt Pariskonventionen ska innehavaren av en atomanläggning ha en försäkring eller en annan ekonomisk garanti som täcker ansvarsbeloppet. Pariskonventionen är föremål för en omfattande översyn. Man kan konstatera i detta ganska besvärliga arbete som revideringen förutsätter att det dock råder en enighet om att det ska införas en regel där man ålägger anläggningsinnehavare ett obegränsat ansvar. Fru talman! Vi moderater har i och för sig inte motsatt oss att man övergår till ett obegränsat ansvar. Vi tycker att utgångspunkten ska vara att de olika kraftslagen och energislagen ska bära sina egna kostnader. Men ska man utöka skadeståndsansvaret måste den särskilda skatten på kärnkraftsel avskaffas. Den är långt högre än vad försäkringspremierna rent teoretiskt skulle kunna uppgå till vid ett utökat skadeståndsansvar för kärnkraftsindustrin. Vi menar också att just den kärnkraftsskatt som tas ut i Sverige försämrar inte bara den inhemska konkurrenskraften med andra kraftslag inom vårt land, utan den försämrar också den utländska konkurrenskraften i svenskt hänseende. Det är framför allt skattefrågan som i hög grad gör att vi vill avstå från propositionen och föreslå riksdagen att avslå den. Vi ställer oss inte avvisande till en ökning av kärnkraftsindustrins ansvar i och för sig. Men den ska kopplas till skatten på kärnkraftsel. Vi menar därför i vår reservation nr 1 att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag i enlighet med vårt förslag. Den ska dessutom i det nya förslaget överväga en rätt för staten att utkräva en kompletterande ersättning, en regressrätt, med anledning av en atomolycka. I avvaktan på detta menar vi att riksdagen bör avslå förslaget. Jag vill därför yrka bifall till reservation nr 1 i detta betänkande.

Fru talman! Jag yrkar för Kristdemokraternas del också avslag på propositionen och bifall till reservation 2 under mom. 1. Henrik Järrel har här beskrivit propositionen fylligt och uttömmande. Jag ska egentligen bara ange att vi av principiella skäl avstyrker propositionen. Det gör vi därför att det pågår ett internationellt samarbete inom detta område. Det finns ingen anledning att vi ska gå före i dessa hänseenden och undergräva en konkurrensneutralitet. Just i det här konkreta fallet är det inte så förfärligt stora belopp det är fråga om. Principiellt är det naturligtvis inte heller fel att man får ta ansvar för vad man håller på med. Men någon gång måste Sverige bryta trenden att vi kan ta på oss extra kostnader som inte omvärlden också gör och kontinuerligt medverka till att vi får det sämre. Jag tror inte att det är vad svenska folket vill ha som slogan, att vi alltid ska få det sämre än omvärlden. Utifrån de principiella utgångspunkterna har vi yrkat avslag på propositionen.

Fru talman! Jag konstaterar naturligtvis att vi är i grunden oense när det gäller frågan om kärnkraftselen och skatten på den. Vi tycker att det är en viktig fråga, för den hör också samman med ersättningsbeloppen och skadeståndsanspråken som ska kunna resas. Vi menar att det faktum att vi tar ut denna skatt är mycket exceptionellt för Sverige. Vi moderater har motsatt oss denna skatt, liksom många andra skatter. Detta är en typisk sådan skatt som vi gärna skulle se att man avskaffade, inte minst för att förbättra konkurrensförutsättningarna. Det finns en klar koppling här mellan skatten på kärnkraftsel och ett tänkt beviljat ansvar för atomanläggningsinnehavarna. Visst finns det redan en regressrätt enligt 35 § i atomansvarighetslagen, men vi menar att eftersom det är en översyn på gång av Bryssel och Pariskonventionerna - kanske framför allt av den senare - så finns det också anledning att titta på detta. Eftersom Brysselkonventionen är en tilläggskonvention bör man undersöka hur man skulle kunna lösa regressfrågan även i samband med en sådan översyn. Detta är vårt krav i reservationen. Vi menar att eftersom ett arbete med översyn, justering eller revision av konventionen ändå pågår så skulle man mycket väl kunna baka in även denna fråga om ett vidgat ersättningsanspråk via Brysselkonventionen i ett övervägande.

Fru talman! Om den nu gör det, som Christina Nenes säger, så finns det ännu en anledning att avvakta med att anta ett sådant här förslag nu och i stället vänta och låta regeringen återkomma med ett ännu bättre förslag. Låt oss alltså hoppas att det blir en sådan här revision. Det skulle som sagt bara styrka den moderata uppfattningen att man bör avslå propositionen i avvaktan på en utredning. När det gäller skatten på kärnkraftsel vill jag bara säga att eftersom den frågan är oupplösligt förbunden med frågan om ett vidgat skadeståndsansvar är det vår plikt att påtala detta eftersom vi ser ett samband här, i alla fall från moderat sida. Detta ärende landar hos lagutskottet, men när det gäller skattefrågan ligger det hos skatteutskottet, precis som Christina Nenes säger. Det är vår plikt att påtala detta. Det är också vår viktigaste invändning för att vi vill avslå förslaget i dess nuvarande tappning.

Fru talman! Jag tror att detta anförande blir mycket kortare än den tid jag hade reserverat för det. Jag vill bara påminna om Folkpartiets ställningstagande angående det obegränsade ansvaret och den utredning som har aviserats i samband med det. Jag vill också ta fram några intressanta exempel på motsättningar i utskottsbetänkandets text. Det påpekas där: "Självfallet måste emellertid utformningen av anläggningsinnehavarnas ersättningsansvar vara förenlig med Sveriges åtaganden enligt Pariskonventionen. Det ansvarsbelopp som fastställs måste, i enlighet med denna konvention, kunna täckas av en försäkring eller annan ekonomisk säkerhet. Att införa ett obegränsat ansvar för anläggningsinnehavarna är, som regeringen påpekar, således inte förenligt med konventionen i dess nuvarande lydelse. I avvaktan på en revidering av Pariskonventionen måste anläggningsinnehavarnas ansvar vara begränsat." Det ser ut som om regeringen är helt övertygad om att en reviderad konvention kommer att acceptera det obegränsade ansvaret. Det är mycket konstigt eftersom vi inte kan veta hur den internationella konventionen kommer att se ut. Sedan vill jag också tala om våra ståndpunkter angående detta. Om man tillsätter en utredning behöver den omfatta ett mycket bredare perspektiv än det som vi har sett i propositionen. Det gäller gränsdragningar mellan offentligt och privat ansvar. Det gäller försäkringskapacitet, återförsäkring och internationell konkurrenskraft. Det finns väldigt många frågor som bör tas med i den här diskussionen. Vi vill än en gång understryka att propositionens synpunkt på frågan om obegränsat ansvar är oacceptabel för oss. Vi motsätter oss med kraft tanken på ett sådant obegränsat ansvar. I katastroffall är det alltid statens skyldighet att skydda invånarna. Det som är en genuin offentlig uppgift kan inte vältras över på andra aktörer i samhället.

Fru talman! Begränsat ansvar är begränsat ansvar. Obegränsat ansvar är obegränsat ansvar. Jag är inte alls beredd att diskutera siffror eftersom det finns väldigt många olika faktorer som kan påverka ett begränsat belopp. Men här är det frågan om statens ansvar mot invånarna. En katastrof är en katastrof. Varför ska just en atomkatastrof vara annorlunda än t.ex. en damm som brister eller en annan mycket stor skada på vägar och broar vållad av en stor översvämning?

Fru talman! Lagutskottets betänkande LU13 handlar om äktenskap, partnerskap och samboende. Detta är ett område som är föremål för många diskussioner ute i landet, och inte minst de motioner som LU13 innehåller har fått många människor att oroa sig och undra vad som kommer att hända. Samlevnad är svårt och har blivit svårare på senare tid. Samlevnad är viktigt, särskilt om man har varit så nära varandra att man har barn tillsammans. Då är det viktigt att barnen har sina föräldrar nära sig, och det borde vara enklare att vara sams och leva under samma tak då man också har barn tillsammans. Det rådande skattetrycket och andra regler minskar möjligheterna att ha ett drägligt liv genom att man inte får pengarna att räcka till. Möjlighet till deltid finns, men man har ändå inte råd att avstå från del av lönen. När ekonomin är ansträngd är det svårare att hålla ihop förhållandet, och många separerar med sämre livskvalitet för både sig själva och barnen. Därför behövs bra samlevnadsformer och övriga humana livsbetingelser för familjer där barn ingår. Den yrkar jag bifall till, fru talman. Jag står även bakom de andra moderata reservationerna. I den motionen vill vi att staten inte missgynnar par som formaliserar sitt samliv genom att registrera partnerskap eller ingå äktenskap. Inför äktenskapsreformen 1987 framhöll utskottet att det bör vara ett mål att äktenskapet bevaras som den normala och naturliga formen för familjebildningar för det helt övervägande antalet människor. Det är självfallet angeläget, säger man vidare, att reglerna är sådana att människor inte förlorar på att gifta sig eller vinner på att separera. Utskottet ansåg då inte att det med fog kunde hävdas att lagstiftningen i vårt land generellt missgynnar äktenskapet. Enligt utskottets nuvarande mening har det inte heller år 2001 framkommit några omständigheter som bör föranleda tillkännagivande. Då vill jag med fog hävda att det år 2001 visst har gjort det. År 1987 var det helt annorlunda. Skattemässigt och förmögenhetsmässigt och vad gäller bidrag och avgifter är det en väsentlig skillnad. Det är väldigt stor skillnad, och därför vill vi reservera oss mot majoritetens beslut. Vi anser att lagstiftningsåtgärder är påkallade. Under de senaste åren har många par avstått från att ingå äktenskap eller registrera partnerskap med hänsyn till rent ekonomiska förhållanden. Man straffar de par som formaliserat sitt samliv efter de normer som samhället har ställt upp. Titta bara på socialförsäkringsförmåner, som beräknas olika om man är gift eller ogift. Ensamstående mamma kan man bli genom att bara byta brevlådeadress för mannen. Det finns familjer som väljer att utåt vara separerade för att det ger en mycket större disponibel inkomst. För äldre människor har det också stor betydelse om man är gift, sambo eller särbo. Folkpensioner i form av förtidspension utgör räknat per år 90 % av basbeloppet för ogift mot 72,5 % för gift försäkrad. 96 % av basbeloppet för ogift, medan 78,5 % gäller för gift. Gifta par får alltså lägre pension än personer som lever ihop utan att vara gifta. Hur kan man påstå att det inte heller år 2001 framkommit några omständigheter som bör föranleda något tillkännagivande, om man nu inte tycker att det ska vara straffbart att vara gift eller registrerad partner? Fru talman! Vi har också i betänkandet diskuterat sambolagstiftningen. Vi anser att den skapar en falsk trygghet. Folk tror att sambolagen ger juridiskt skydd motsvarande vad som gäller för äktenskap. Det innebär att man inte tänker sig för när man flyttar ihop. Det kan bli många obehagliga överraskningar när samboendet upphör. Det finns vissa fördelar, som jag tidigare har berättat om, med att vara sambo, men det finns också nackdelar med samboendet - sådana som man inte upptäcker förrän det är för sent. Då kan det bli en kalldusch att man inte längre förfogar över sina ägodelar, att hyreskontrakt är utan verkan och att, om endera parten dör, väldiga fördelar kan vederfaras dennes sambo till nackdel för barn eller övrig släkt. Beviskraven är i princip obefintliga t.ex. när någon av de samboende avlider. Det är bara att med envishet hävda att man levt under äktenskapliga former. Man behöver inte ens ha haft samma mantalsskrivningsort eller adress. Det är bara att hävda att det man gjorde ihop var sånt man gör när man är gift. Ingen kan ifrågasätta detta. En avliden person kan inte heller berätta hur det har förhållit sig. Sådana rättsfall finns. Övrig släkt och arvsberättigade har förlorat till förmån för en s.k. sambo som hävdar saker som inte går att belägga. Det bästa anser vi vore att parterna avtalsvägen bestämmer att sambolagen ska vara tillämplig på deras samlevnad. Det kan gälla studerande, t.ex. i Stockholmsområdet, som vill lösa sitt boende genom att flytta ihop. Det kan vara äldre som tycker att det är mera trivsamt med en bostad än med två, men som inte har förstått att man därefter lyder under sambolagen. Därför borde lagen ändras så att lagen om sambors gemensamma hem och lagen om homosexuella sambor enbart blir gällande efter avtal mellan de samboende. Många bodelningar blir orättvisa. Det är man medveten om. Men lagen ska vara till för den svagare parten. Det anses tydligen att en kvinna kan flytta in i en mans lägenhet och därefter, i kraft av sin s.k. svaghet, slänga ut mannen ur dennes egen lägenhet. Bara detta är ur jämställdhetssynpunkt förkastligt. Alla kvinnor är inte svaga, och alla män är inte starka. Det är gammalmodigt, anser jag. Det begreppet borde diskuteras. Om två pensionerade sambor har bestämt sig för att avyttra den ena lägenheten och flytta ihop i den andra borde väl även den mest naiva förstå att man måste avtala om fortsättningen och möjligen slutet på samboendet. Nu är det tydligen så att Samboendekommittén har lagt fram förslag till en bestämmelse som tydligare än den nuvarande klargör att sambor kan avtala att bodelning över huvud taget inte ska ske. Men det vore bättre om man skrev regler som är positiva och som talar om vad som ska gälla och att man lägger på ett kol när det gäller en informationskampanj för att svenskar ska få veta detta. Då är ingen svag eller stark; då är man jämbördig. Vad slutligen gäller Värdekommissionen kan jag säga att den tidigare har varit uppe till diskussion här i kammaren. Lagutskottet var på sin studieresa till Oslo mycket intresserat av att få den befintliga norska regeringens värdekommissions erfarenheter. Fru talman! Jag vill fästa uppmärksamheten på att det kommer ett rättelsebrev till detta betänkande, eftersom det är fel yttrande som har kommit med från moderaterna. Det som är med är det som var med senast vi diskuterade frågan. Vi moderater är djupt oroade över utvecklingen i samhället och det ökade bruket av våld i skolan, på gator, torg och krogar och tyvärr också inom hemmets fyra väggar - ett symtom i sig på skadebringande norm och värdeupplösande processer som på olika sätt ska motarbetas. När det gäller etik är vi kanske mer oroliga över hur etiken får genomslag i vardagen, nämligen i moraliska frågor. Det gäller ju dels att ha en uppfattning om vad som är rätt och fel, dels att sedan leva efter vad som är rätt. Det vore önskvärt om man hemma, i skolan och bland arbetskamrater och människor i allmänhet diskuterade dessa frågor och utmejslade de etiska värderingar som gör Sverige till ett bättre land att leva i. Men vi anser inte att det är befogat med en stor värdekommission. Med det, fru talman, yrkar jag åter bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Det betänkande som vi ska debattera och besluta om i dag handlar om människors lika värde. Det handlar om synen på människan, och det handlar om att människor faktiskt också i lagstiftningen ska få ha samma rättigheter. Fru talman! Äktenskapets ställning uppmärksammas, bl.a., i detta betänkande. Utskottets ställningstagande är väldigt tydligt: lagstiftningen bör så långt som möjligt vara neutral i förhållande till olika samlevnadsformer och moraluppfattningar, och det bör inte ankomma på riksdagen att styra enskilda individer i valet av samlevnadsform. I strid med detta ställningstagande står först moderaterna, som vill lyfta fram äktenskapet och partnerskapet och ge dem en särskilt stärkt ställning framför andra samlevnadsformer. Jag kan inte, fru talman, förstå Berit Adolfsson och moderaterna när de säger att lagstiftningen missgynnar dem som vill formalisera sin samlevnadsform. Vad är det Berit Adolfsson och moderaterna vill ha? Vill de att det ska vara mer förmånligt för ett gift par än för en ensamstående förälder? Det är trots allt så lagstiftningen är uppbyggd i dag: Det stöd som samhället ska kunna ge till föräldrar, bl.a., ska gå till dem som har störst behov. En ensamstående förälder har kanske ett större behov i vissa avseenden än ett par som lever tillsammans. Kristdemokraterna, däremot, utgår från en exkluderande heteronormativ syn på familjen, där äktenskapet mellan man och kvinna ska framhållas som den bästa samlevnadsformen. Självklart, fru talman, yrkar vi i Vänsterpartiet avslag på Moderaternas och Kristdemokraternas reservationer. Fru talman! Jag kan inte låta bli att undra vart tanken om individens frihet att själv få välja tagit vägen för moderaterna, och vart tanken om alla människors lika värde tagit vägen för kristdemokraterna. Nej, fru talman, vi i Vänsterpartiet är starkt övertygade om att vi ska ha en icke diskriminerande lagstiftning som gäller lika för alla - en lagstiftning som inte moraliserar över människors egna fria val av samlevnadsform. Utskottet vill inte vidta åtgärder för att jämställa registrerat partnerskap och det heterosexuella äktenskapet. Detta anser vi i Vänsterpartiet vara fel. Det är mycket viktigt att lagutskottet och riksdagen faktiskt tar ställning för att jämställa alla människors kärlek. Ett sätt att göra detta är att även låta äktenskapet gälla för homosexuella par som så önskar. Utskottet påpekar i sitt betänkande att äktenskapet i det allmänna medvetandet står för föreningen mellan man och kvinna och att detta är djupt rotat i det allmänna rättsmedvetandet. Vore inte då det mest logiska för att i handling och inte bara i ord jämställa hetero och homosexuell samlevnad att låta äktenskapet omfatta även homosexuella par? Om en månad, fru talman, kommer detta att vara verklighet och faktum i Nederländerna, då deras nya äktenskapslag kommer att gälla lika för alla. Vi i Vänsterpartiet vill gärna se en likadan lagstiftning här i Sverige. Lagstiftningsarbetet för att jämställa homo och heterosexuell samlevnad har i Sverige kommit väldigt långt i många avseenden, i ett internationellt perspektiv. Det finns dock fortfarande diskriminerande hinder mot homosexuella par. Att inte få ingå äktenskap är just ett sådant hinder. Vi förespråkar en könsneutral äktenskapslagstiftning som gäller lika för alla. Jag är väl medveten om att diskussionen har förts om att se över möjligheterna till en könsneutral lagstiftning i äktenskapsfrågor. Hur ser representanterna för regeringspartiet på den här frågan? Fru talman! Ur samhällets synvinkel är äktenskapet främst ett juridiskt arrangemang mellan två individer. Därför är äktenskapet som institution något som borde ses strikt juridiskt. Vi i Vänsterpartiet vill att den civila vigseln bör vara den som är den gällande. Den religiösa delen av vigseln är något som samhället inte har att göra med, bl.a. med hänvisning till statens neutralitet i religiösa frågor. Vi förordar civiläktenskap där den civila vigseln rent juridiskt ska vara skild från den religiösa ceremonin. Självklart skulle en sådan nyordning inte påverka redan ingångna äktenskap. Vi ser det som självklart att de som så önskar själva ska kunna välja den form av ceremoni de vill ha, en religiös eller civil ceremoni. Men där lagstiftningen styr och reglerar ska också lagstiftningen ansvara. Fru talman! Det är mycket enklare än så, fast enormt mycket vidare och djupare. Det handlar om kärlek. Det är det de här frågorna handlar om. Det handlar om människor. Därför kan jag hålla med Berit Adolfsson när hon säger att det här är svårt. Kärlek mellan människor ses nämligen som svårt, även i detta betänkande, och som ett problem. Ännu svårare blir det i ett samhällsperspektiv där debatten om övertygelser och ställningstaganden ofta bygger på fördomar. Fru talman! Partnerskapsförrättare inom trossamfund är en fråga som har diskuterats under några år. Vid heterosexuell vigsel har de som vill vigas en valmöjlighet: Antingen kan man få sin vigsel förrättad borgerligt eller av en representant för ett religiöst samfund som man tillhör. Denna valfrihet finns inte för homosexuella par. Eller kanske skulle jag säga så här: Denna valfrihet finns inte för de trossamfund som förrättar vigslar. För att utjämna denna olikhet vore det rimligt att de samfund som så önskar ska få förrätta partnerskap på samma sätt som de förrättar äktenskap. I dag finns inte denna valmöjlighet, fru talman. Vidare behandlar betänkandet anknytningskraven vad gäller registrerat partnerskap. För att registrera partnerskap i Sverige måste man ha haft sin hemvist i landet i minst två år eller vara svensk medborgare med hemvist här. Dessa anknytningskrav är inte nödvändiga. Vi i Vänsterpartiet anser att de borde avskaffas. Det har vi redan tidigare deklarerat här i talarstolen. I länder som saknar partnerskapslagstiftning saknar också partnerskapet rättsverkningar. Med andra ord finns det ingen anledning till oro för partnerskapsturism till Sverige om anknytningskraven skulle avskaffas. Att andra länder skulle se med skepsis på att deras medborgare kan registrera partnerskap i Sverige saknar betydelse, då detta inte har några rättsverkningar i dessa länder. Anknytningskraven är bara en omotiverad ojämlikhet mellan homo och heterosexuella. Därför är det också desto större anledning att ta bort dem. Men, fru talman: Inför vi en äktenskapslag som gäller lika för alla har vi inte längre det här problemet. Partnerskapsregistreringen utomlands är också en jämlikhetsfråga. I dag kan heterosexuella par viga sig på svenska ambassader utomlands. Självklart borde detta även gälla för homosexuella par. Denna möjlighet finns för heterosexuella som vill ingå äktenskap. Det finns inget i den rådande lagstiftningen kring registrerat partnerskap som hindrar att partnerskap förrättas på ambassaderna, men det finns en poäng i att förtydliga detta i lagstiftningen. I t.ex. Paris förrättas väldigt många vigslar men inte ett enda partnerskap. Här vill vi också se en förändring, fru talman. Men återigen: Inför vi äktenskap som gäller lika för alla har vi också det problemet ur världen. Fru talman! I reservation 8 tar vi upp terminologin i lagen om registrerat partnerskap. Ordet "registrering" borde inte få förekomma i en familjerättslig lag. Termen är kall och teknisk och helt malplacerad i en ceremoni där det handlar om att två människor vill manifestera sin kärlek till varandra. Lagen måste ses över språkligt och redaktionellt. I äktenskapslagen använder man inte begreppet "registrering", men i partnerskapslagen förekommer det. Frågan är varför. När det gäller frågan om förordande av partnerskapsförrättare och vigselförrättare har vi ett tillkännagivande sedan tidigare i lagutskottet. Det är dags för regeringen att agera. Vi förutsätter också att regeringen skyndsamt genomför en sådan förändring som innebär att förordnandet som förrättare av vigsel kontra partnerskap ska ses som ett gemensamt uppdrag. Regeringens uppdrag till länsstyrelserna är förvisso bra, men jag är rädd att det kommer att ta tid. Vi i Vänsterpartiet efterlyser ett konkret lagförslag i linje med lagutskottets tillkännagivande för cirka ett och ett halvt år sedan. Fru talman! Det är ett problem att ett överklagande av dom på äktenskapsskillnad kan användas som ett medel för att trakassera sin partner. Men det finns andra faktorer i en äktenskapsskillnad som kan göra ett överklagande berättigat. Vi har lyft upp den här frågan i ett särskilt yttrande, då vi ser problematiken i att äktenskapsskillnad ofta drar ut på tiden och ofta får negativa konsekvenser både för barn och för en partner, som ibland också kan vara utsatt för våld. Vi vill gärna se en översyn av de här frågorna, där regeringen återkommer med förslag på hur man kan gå till mötes de människor som är i behov av en förändrad lagstiftning. Fru talman! Utländska medborgares rätt till äktenskapsskillnad är också en fråga som behandlas i ett internationellt perspektiv. Den har vi lyft upp i ett särskilt yttrande. Denna fråga ses över hos Justitiedepartementet, och vi ser med spänning fram emot det resultat som Justitiedepartementet kommer att komma med. Lagstiftningen om sambor av samma kön är också en fråga som tas upp, i varje fall sambolagstiftningen generellt. I avvaktan på förslaget till ny lag från regeringen vill vi påpeka att vi utgår från att regeringen kommer att lägga fram ett förslag, i enlighet med Sambokommitténs betänkande, om en sambolag som gäller lika för alla oavsett sexuell läggning. Här vill jag påtala att vi i Vänsterpartiet ser det som oerhört viktigt att vi har en sambolagstiftning. Fru talman! Naturligtvis står jag bakom alla Vänsterpartiets reservationer, men vi har valt att lyfta fram två stycken. Jag yrkar således bifall till reservationerna 3 och 4. Fru talman! Jag har en stark tro på människan och kärleken. Jag har här försökt att tydliggöra det. Det var därför jag en gång engagerade mig i politiken. Det var inte för att stifta lagar som diskriminerar och särskiljer utan för att förändra den lagstiftning som i dag diskriminerar människor, i det här fallet för att vi är kapabla att älska.

Fru talman! Tasso Stafilidis läser inte det han kritiserar. Vi vill att äkta par och registrerade par inte ska straffas för att de har registrerat sig eller gift sig. I fråga om de regler som gäller ensamstående sympatiserar jag med Tasso Stafilidis: För de personerna, särskilt om de har barn, är det besvärligt. Men jag talar inte om dem. Jag talar om dem som lever tillsammans och som gör det bara därför att det straffar sig att gifta sig eller registrera sig. Tycker inte Tasso Stafilidis att det är någonting att ta upp?
Fru talman! Självklart är det en viktig fråga som Berit Adolfsson tar upp. Jag kan inte förstå den motivering som moderaterna för fram. Det är en otydlig motivering. Jag förstår inte på vilket sätt straffet utfaller i lagstiftningen. Det kanske Berit Adolfsson kan utveckla.
Fru talman! Jag har redan gjort det i mitt anförande. Om det var otydligt kanske Tasso Stafilidis och jag kan diskutera det sedan. Jag tyckte att jag talade ganska tydlig svenska. Jag tycker inte, som Tasso Stafilidis säger, att kärlek och kärlekshandlingar är någonting för politiker. Det är mycket privat. Politikerna kan inte göra någonting om kärleken tar slut. Däremot kan politikerna se till att de som lever tillsammans inte diskrimineras för att de har talat om för omvärlden att de är ett par.
Fru talman! Även jag skulle vilja att tillvaron såg ut så, att lagstiftningen inte blandade sig i människors kärlek. Men lagstiftningen gör faktiskt det. Så länge lagstiftningen lägger sig i människors kärlek är det också mycket viktigt att vi i lagstiftningen är tydliga och inte sätter oss över människors fria val. Visst handlar hela äktenskapslagen och partnerskapslagen om kärlek. Även äktenskapsskillnad tas upp. Berit Adolfsson lyfter ju fram frågan om vad som händer när kärleken tar slut. Visst regleras kärleken och människors val av lagstiftningen. Berit Adolfsson tar upp att människor väljer att inte gifta sig eller ingå partnerskap på grund av att de blir straffade. Det straffet har jag inte kunnat få någon klarhet i. Självklart ska vi fortsätta diskussionen. Jag tar också gärna en diskussion tillsammans med Berit Adolfsson. Kanske kan vi lyfta upp frågan för att faktiskt belysa kärleken, Berit.

Fru talman! Jag yrkar för kristdemokraternas räkning bifall till reservationerna 2, 9 och 11. Äktenskapet är en institution som av hävd etablerats i de flesta civiliserade samhällen till värn för barnen. Människans avkomma kräver lång och omsorgsfull omvårdnad vilken bäst utövas av barnets föräldrar i samverkan. För att sålunda främja en varaktig relation har äktenskapet instiftats som en juridisk och social form för relationen mellan föräldrarna inbördes och barnets förhållande till föräldrarna. Äktenskapet har visat sig bäst främja varaktiga relationer mellan personer som har gemensamma barn. Samboförhållanden som ursprungligen etablerades mellan par som inte ville gifta sig utan som ville ha en fri relation har i dag blivit nästan den vanligaste formen för samlevnad mellan unga människor, åtminstone så länge paret inte fått barn. Till skydd för den svaga parten i förhållandet har sambolagen tillkommit. Många uppfattar sambolagens regelsystem som likvärdigt med äktenskapslagstiftningen, vilket naturligtvis inte är fallet. Sambolagen är delvis tvingande och det är oklart när förhållandet utvecklas därhän att lagen är tillämplig. Lagstiftaren bör, för att främja en god uppväxt för barnen, verka för varaktiga relationer mellan föräldrarna. Detta sker bäst i äktenskapets form. Någon alternativ juridisk lösning bör inte finnas. Tydlighet, ansvar och personlig integritet talar för att sambolagen bör upphöra. Alla människor ska ha klart för sig att det är förenat med ett stort ansvar att sätta barn till världen, ett ansvar som gäller under lång tid. Att människor enbart flyttar ihop och därefter skaffar barn utan ett rejält ställningstagande inför såväl sig själva som omvärlden är inte tillrådligt, särskilt såvitt avser förhållandet till barnet och dess uppväxt. Staten kan aldrig ersätta det fulla föräldrastödet. Det går heller inte att köpa sig fri från sitt sociala och biologiska ansvar. Vi kan i dag notera att den i särklass största grupp i samhället som har det svårt är ensamstående mödrar. Det som jag har sagt låter mycket högtidligt. Jag tänkte på Tassos kärlekstal här tidigare. Nu har jag lämnat manuskriptet. Jag noterar att det står så här i Expressen den 12 februari i år: "Ny forskning: Så undviker ni kärleksfällorna". Vad står det då sedan? Bland elva budord för att leva lycklig i alla sina dagar står följande: "Gift er så fort som möjligt." Bredvid finns en bild på kungaparet, på kungens kyss. Det står också följande: "Att gifta sig eller inte. Att gifta sig direkt verkar vara det bästa för förhållandet. Bor man först ihop ett tag och sedan gifter sig ökar risken för skilsmässa. Att aldrig gifta sig är den minst stabila relationen." Det är resultatet av någon undersökning som några människor har ägnat sig åt. Man får ta det för vad man vill. Det är ändå rätt kul att läsa en sådan uppmaning i Expressen. Sedan tänker jag gå över på frågan om en värdekommission. Det är en provokation att yrka på att man i en lagstiftande församling ska tillsätta en värdekommission. Bara namnet leder tankarna till juridik och stränga herrar som sitter och ska utreda ansvarsförhållanden. Själva ordet är olyckligt. Å andra sidan har vi inte kunnat hitta på något bättre. I botten är det frågan om att man har blivit varse värdetomrummet i västerlandet. Alltfler börjar inse att det finns ett värdetomrum. Vad menar man då med det? Tidigare hade vi traditionella kulturbärare. Vi hade familjen, skolan, kyrkan, medierna. I dag är det tveksamt om de institutionerna finns kvar som kulturbärare i någon egentlig mening. Det vacklar på sina håll och kanter. Att kyrkan är långt ute åt vänster i många avseenden är helt klart. Familjen är mer eller mindre slagen i spillror. Skolan vacklar fram och klarar nästan inte elementär vardagsetik. Medierna har blivit en kommersialiserad historia som knappast utgör ett seriöst inslag i samhällsdebatten. Man kan fråga sig vad man ska hitta på i stället. Det är förmodligen inte alldeles enkelt. Men det behöver inte vara fel att den lagstiftande församlingen initierar en aktivitet där man belyser, analyserar och inventerar de värden som skulle bära upp det civila, demokratiska rättssamhället. Det är inte längre självklart åt vilket håll samhället kommer att gå. Man kan t.ex. ställa sig frågan vilken etik som blir bindande och styr om vi inte har någon gud. Man behöver bara titta på aktiehandeln på börsen och insiderhandeln för att börja fundera över den varggrop vi lever i, i många sammanhang. Visserligen bekänner vi oss till en hel del värden. Men i realiteten handlar det om att bara ta för sig. Vi får ett allt fränare samhälle. Det kan vara en poäng i att diskutera det. Det kanske inte finns något naturligt forum längre att resonera i på ett seriöst sätt. Det är alltså inte fråga om att ta fram ett organ som ska besluta om vad som är sanning, Viviann Gerdin, som jag såg i ert särskilda yttrande. Jag tror kanske inte heller att ni tror att vi menar det. Men för tydlighetens skull så är det inte det som det är fråga om. Det är lite knepigt med värden. Det är inte de materiella värdena som vi ska belysa och diskutera utan de immateriella. Vi kan ju tillsätta utredningar om regionala missförhållanden, tillgångar på malmer och skog, uttag av skog etc. i all oändlighet. Det har vi inga som helst problem med. Men att så att säga belysa, inventera och analysera värdegrunden kan vi inte göra - det är tabu - när det i själva verket kanske är värdegrunden som oftast är det som är absolut mest viktigt och mest styrande för hur det ska gå för oss. De särskilda yttrandena har lite grann belyst att frågan inte är helt död. Många partier känner sig manade att åtminstone yppa någonting i detta hänseende. Och vi ser den diskussion som Folkpartiet har lyft fram om Förintelsen och också om marxismen och kommunismens illdåd. Det finns alla möjliga saker som vi kanske skulle behöva ha en värdediskussion om. Även moderaterna är inne på det även om man kan fundera över i vilka sammanhang detta ska ske. Jag noterar också att en vänsterpartist har tankar kring detta behov av det etiska samtalet. Frågor om dödshjälp, aborter, genteknik och oändligt mycket annat blir aktuella vartefter. Det finns som sagt mycket att resonera kring. Trots den lite märkliga beteckningen tycker vi att det är av vikt att få till stånd ett forum för debatt om dessa ting. Med detta tackar jag för mig, fru talman.

Fru talman och övriga lyssnare! Jag vill börja med att säga att vi i Centerpartiet står bakom utskottsmajoritetens förslag som rör äktenskap, samboende och partnerskap utom när det gäller mom. 8 om anslutningskraven, där jag yrkar bifall till reservation 6. Centerpartiets utgångspunkt är att män och kvinnor ska betraktas som likvärdiga parter inom den familjerättsliga lagstiftningen. Vårt engagemang under åren har varit stort för att jämställa parterna såväl inom äktenskap och samboförhållande som vid exempelvis separationer, där det har varit viktigt att makars tillgångar delas rättvist dem emellan. Angående nuvarande sambolag så står vi bakom att den successivt har medfört ett starkare skydd för den svagare parten, och det har oftast varit en kvinna. De förändringar som gjorts i lagstiftningen i syfte att göra samboförhållandena mera äktenskapslika ur juridisk synpunkt anser vi inte missgynnar nuvarande äktenskapslag. De skillnader som fortfarande finns i lagstiftningen mellan samboförhållande och äktenskap gör det möjligt för människor att välja på vilka villkor de vill leva tillsammans. Mängden samboförhållanden visar också att många föredrar ett samboförhållande framför äktenskap. Det är bra att det finns alternativ för olika parrelationer att lösa hur de vill reglera vissa rättigheter under samlevnad men också hur de reglerar en eventuell upplösning av det gemensamma boet. Därför anser vi att sambolagstiftningen måste förändras på så sätt att alla samboförhållanden behandlas lika, oavsett om det handlar om ett förhållande mellan en man och en kvinna eller mellan två personer av samma kön. Men i avvaktan på ett nytt förslag från regeringen, som enligt uppgifter ska innehålla de förändringar som vi efterlyser, så instämmer jag i utskottets ställningstagande. Jag vill ta upp frågan om vigsel. Vänsterpartiet har i en motion föreslagit att begreppet borgerlig vigsel ska ersättas av civil vigsel samt att det ska bli den enda juridiskt bindande vigselceremonin. Det innebär att om Vänsterpartiet fick bestämma skulle majoriteten av svenska folket som vill gifta sig behöva genomgå två procedurer, först en civil ceremoni och sedan den kyrkliga. Vi i Centerpartiet avfärdar detta förslag om förändringar av äktenskapsbalken i syfte att avveckla kyrklig vigsel. Vi inom Centerpartiet försvarar också äktenskapet som en monogam förbindelse enbart mellan en man och en kvinna. Vi anser att bestämmelserna i äktenskapsbalken angående vigsel även framdeles ska omfatta två personer av olika kön. Den ceremoni som kyrklig vigsel innebär ska vara förbehållen en man och en kvinna. Jag vill säga något om anknytningskravet. Vi finner ingen orsak att behålla de nuvarande reglerna om krav på anknytning till Sverige för registrerat partnerskap. I dag gäller att en av parterna ska ha sitt hemvist här i landet sedan minst två år. De berörda personernas medborgarskap bör inte vara avgörande för en registrering. Det är inte heller hållbart att säga nej av den anledningen att registreringen inte gäller i alla länder. Jag anser att de som har för avsikt att registrera sig bör informeras om gällande bestämmelser. Därefter är det upp till dem själva att avgöra om de vill ingå partnerskap i Sverige. Men vi kan naturligtvis inte bortse ifrån att det framdeles behövs en internationell överenskommelse. Jag vill också nämna något om en motion från moderaterna och kristdemokraterna. Den gäller delning av pensionspoäng. Det är bara två år sedan man införde dessa nya bestämmelser om pensionsrättigheter. Det innebär att det individuella pensionssparandet som regel ska ingå vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad. Detta tycker vi är mycket viktigt. Och jag tycker att det är ett väldigt bra beslut, därför att det kompenserar den svagare parten, oftast är det också här fråga om en kvinna. Efter många år tillsammans i en parrelation med t.ex. en sämre löneutveckling för kvinnorna - vilket vi senast i dag har blivit påminda om, oftast beroende på att kvinnorna tar ett större ansvar för barn och hem - anser jag att det inte är mer än rätt att tillgångarna, inklusive pensionsförsäkringar, delas lika när man står inför en separation. Därför vill jag instämma i utskottsmajoritetens förslag att dessa motionsyrkanden avslås. När det gäller delning av övriga pensionspoäng är vi inte beredda att göra några förändringar. Jag vill ta upp det som Rolf Åbjörnsson påpekade angående mitt särskilda yttrande när det gäller kristdemokraternas förslag om en värdekommission. Vi har skrivit att vi inte anser att en sluten grupp eller kommission har ensamrätt att definiera sanningen, för att spetsa till det lite. Men vad det handlar om för vår del är att vi vill föra diskussionen om värdegrunder ute i samhället. Och det står också i det särskilda yttrandet att livskvalitet utgår från en helhetssyn på människan som en biologisk, social, andlig och kännande varelse. I dag är svårigheten att vi talar för lite om detta utanför alla beslutsgrupper. Det är väl också en uppgift för oss alla att försöka föra dessa diskussioner ute i samhället, i familjen och i samtal med andra runtomkring oss. Vi tror att det är det absolut bästa sättet för att detta ska växa underifrån.
Fru talman! Jag vill lyfta upp frågan om kyrklig vigsel. Viviann Gerdin tar upp i sitt anförande att kyrklig vigsel ska vara förbehållen en man och en kvinna. Jag undrar givetvis varför vi som lagstiftare ska lägga oss i på vilket sätt enskilda kyrkor och samfund väljer att ha ceremonier för äktenskap. Tänk om det nu finns samfund som vill förrätta en ceremoni för två män eller två kvinnor. Varför ska vi som lagstiftare lägga oss i det? I betänkandet tar vi i Vänsterpartiet upp förslag om att det ska vara rent principiellt så att juridiken ska vara skild från religionen och den religiösa tron. Som Viviann Gerdin är fullt medveten om har vi skilt kyrkan från staten, det finns ingen statskyrka i Sverige längre, utan det finns en mängd olika trossamfund som har lika stort värde i det svenska samhället. Vi kan inte förstå i Vänsterpartiet varför vi som lagstiftare ska blanda oss i den religiösa övertygelse och den tro som enskilda människor och individer har. Vi kommer inte med ett konkret förslag och säger att det ska vara si och så, utan vi lyfter upp frågan om civilt äktenskap rent principiellt. Vi vill skilja på det som är religion och det som är juridik.
Fru talman! Från min och Centerpartiets sida företräder vi att göra det möjligt att ingå både ett registrerat partnerskap och äktenskap på olika sätt. Jag tycker att det är en brist på respekt för människor om allting ska likställas, om allting ska ske på samma sätt. Tidigare talade Tasso Stafilidis om att vi skulle jämställa alla människors kärlek. Det måste finnas variationer på det mesta här i livet. Jag tror att det är bra om även kärlek kan se lite olika ut. Vi tycker att det inte är fördomsfullt eller diskriminerande att erbjuda flera lösningar. Det handlar om respekt att göra det möjligt. Vi kan inte heller bortse ifrån att människor är olika och att vi också har olika läggning.
Fru talman! Det som Viviann Gerdin tog upp i sitt svar för mig är vi helt överens om. Även vi i Vänsterpartiet har full respekt för människors fria val. Det är det som även jag lyfte upp i mitt anförande. Det min fråga gällde som jag riktade till Viviann Gerdin handlar om varför vi som lagstiftare ska ha kvar ett led som faktiskt berör människors tro och religion. Där har vi inte den frihet som tydligen Viviann Gerdin ändå talar om när hon säger att det ska finnas ett urval. I dag finns inte det urvalet, utan i dag har vi en del i lagstiftningen som vi beslutar om som lagstiftande organ men där vi faktiskt utestänger vissa människor. Kyrkliga vigslar är en sådan institution. Återigen förstår jag inte varför man ska ha kvar den sneda fördelningen, som inte ger alla människor samma möjlighet utan snävar in det och gör det som även Viviann Gerdin talar emot.
Fru talman! Till Tasso Stafilidis skulle jag vilja säga att vi har olika syn på det hela. Tasso Stafilidis beskriver det som att det är fördomsfullt eller att vi inte har något urval. Men det är precis så som jag ser att Vänsterpartiets förslag är. Vi vill inte skilja juridiken från religionen. Det ska vara möjligt att ha denna ceremoni, och den ska vara juridiskt bindande. Men vi har en religionsfrihet, och den som inte vill ha religionen juridiskt bindande har möjlighet att gå en annan väg. Det finns ett urval. Ett samhälle med en ensidig lagstiftning rätt över som ska ta hänsyn till att människor är olika är för mig ett väldigt grått samhälle. Detta har ingenting med diskriminering att göra. Det har att göra med hänsyn och respekten för att vi är olika.

Fru talman! Vi diskuterar i dag frågor om äktenskap, partnerskap, samboende, men samtidigt diskuterar vi en mycket mera omfattande fråga när vi talar om det som i betänkandet kallas för en värdekommission. Det är faktiskt helt naturligt. Om vi diskuterar familjebildning och samlevnad diskuterar vi också, vare sig vi vill eller inte, moral. När vi talar om hur människorna lever tillsammans talar vi också oundvikligen om respekt för varandra, om hur man bygger upp en relation, om mänskligt värde, om mänsklig värme och, Tasso Stafilidis, kärlek. Tolerans är kanske en av de viktigaste tankar vi måste ta fram i en sådan diskussion. Tolerans betyder att acceptera det som är annorlunda än de egna ställningstagandena, de egna handlingarna, de egna tänkesätten. Några av våra krav som är specificerade i reservationstexten bygger just på Folkpartiets välkända passion för tolerans. Anknytningskravet vid partnerskap är fortfarande en rest av misstänksamhet, den misstänksamhet som under en mycket lång tid har drabbat de homosexuella. Omöjligheten att registrera partnerskap vid svenska ambassader är också en förlängning av en intolerans som inte helt och hållet vågar visa sig men som ändå finns där. Jag ställer mig självklart bakom våra ställningstaganden och yrkar bifall till reservationerna 6 och 7. Som sagt är de här frågorna mycket större - tolerans och intolerans. Vi hamnar rakt in i en diskussion om moral. En kommission kan inte lösa dessa frågor. Regler, lagar och offentliga ställningstaganden har inget moraliskt värde om vi, var och en av oss, inte accepterar dem i vårt inre. Moral är inte en produkt av logiska analyser. Moral är framför allt en mycket vibrerande känsla för det goda och vägran att acceptera det onda. Det där måste finnas i vårt inre om vi ska kunna respektera lagar och regler. Vår stora fråga i dag, som är en mycket stor fråga, är hur vi ska hitta gemenskaper som kan ge liv åt den här inre attityden. Här har vi faktiskt väldigt mycket att göra. Vi har ett stort behov av en dialog om andlighet. Vi har ett stort behov av mötesplatser där de här frågorna kan växa fram. Vi har ett stort behov av att tala med de yngre om detta och lyssna till dem som är äldre, att försöka förstå den mänskliga praktik som har format det som vi kallar för moral. Men har ni tänkt på att vi talar med så många konstiga ord? Vi talar om värdegrunder, värdegrundsfrågor, värdekommission. Varför behöver vi så konstiga ord? Har ni undrat varför de här komplicerade uttrycken har kommit in i det offentliga samtalet? Jag har mitt svar på detta. Det är ett arv från 60 och 70 talets intolerans mot kulturarvet och mot det förflutna. Att förändra allt, att skapa helt nya attityder var slagorden på den tiden. Den nya människan var ett av kommunismens stora paradnummer. Man ville skapa en helt ny, annorlunda moral. Fråga mig hur det var! Poliser sprang på gatorna och klippte av korta kjolar med sax. Med samma saxar klippte de bort det långa håret och skäggen på de pojkar som vågade se annorlunda ut än den revolutionära moralen krävde. Man har velat skapa en helt ny moral och en helt ny syn på relationer mellan människor. Dessa arv har vi inte blivit av med, och vi måste analysera på djupet det som har hänt i det etiska samtalet i vårt samhälle. Hela skoldebatten och hela skolpolitiken har varit smittade av detta. Sådana ord som uppförande, norm och ordning var nästintill förbjudna. Jag var väldigt aktiv i skoldebatten i slutet av 70-talet och i början av 80-talet. Vi hann knappt få fram dessa ord innan hatiska angrepp riktades mot oss som talade om t.ex. vanlig vardaglig ordning i skolmiljö. Det var förbjudet, tabu. Det fanns en otrolig intolerans just i sådana frågor, och den har vi inte blivit av med. Det är därför som vi i Folkpartiet inte tror att en kommission kan lösa dessa frågor. I vårt särskilda yttrande till betänkandet har vi lyft fram diskussionen om former för arbetet mot intolerans och för levande historia. Det är en viktig diskussion. Men det finns också många andra arenor för denna mycket viktiga dialog. Det är skoldebatten och också forskningen som vi måste tänka väldigt mycket på. Varför finns det så lite intresse för den humanistiska forskningen i Sverige i dag? Det är den som kan hjälpa oss att förstå. Det är också en fråga om historieämnets ställning i skolan och i kulturen. Vi har inte hjälpt de unga att orientera sig i samhället när vi har minskat så mycket på utrymmet för analys av det som var gott och det som var ont i vårt förflutna. På den tiden när jag ville lära mig att arbeta med ord, handskas med ord, skriva bra och tala bra minns jag att jag läste många författares brev och anteckningar för att förstå hur de gjorde. Väldigt mycket av det som jag läste då är fortfarande, fast det har gått många år sedan dess, ett riktmärke för mig. Leo Tolstoj - ni vet han med Anna Karenina och Krig och fred - skriver i ett av sina brev: Det som inte kan sägas i enkla ord bör kanske inte sägas alls. När man vill säga någonting som är mycket svårt att acceptera, som är mycket konstgjort, då hittar man på konstiga ord. Så låt oss tala om etik, om moral, om ordning, om respekt. Ta bort det konstiga ordet värdegrunder. Låt oss tala vardagssvenska!

Fru talman! I lagutskottets betänkande LU13 behandlas 45 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2000 i skilda frågor rörande främst lagstiftning om äktenskap, partnerskap och samboende. Inledningsvis vill jag redan nu yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga motioner. Många av motionärerna framför krav på förändringar gällande äktenskapet, alltifrån krav på ändrad lagstiftning rörande ekonomiska aspekter till att äktenskap ska kunna ingås av både homosexuella och heterosexuella på samma sätt och att den kyrkliga vigseln ska frånkännas sin rättsliga betydelse. Äktenskap ingås mellan man och kvinna. För att kunna ingå äktenskap ska man vara 18 år. Den som är under 18 år anses inte ha den mognad som fordras för att hon eller han självständigt ska kunna ta ställning till de problem av personlig och ekonomisk art som uppkommer i en stadigvarande samlevnad. I princip kan endast den som är över 18 år ingå äktenskap. Fru talman! Den som är under 18 år kan dock få länsstyrelsens tillstånd att gifta sig. Innan länsstyrelsen beslutar ska den underåriges vårdnadshavare och socialnämnden i den kommun där den underårige bor få tillfälle att yttra sig. Om länsstyrelsen ger tillstånd till äktenskapet kan vårdnadshavaren överklaga beslutet. I detta betänkande behandlas flera motioner om ålderskravet angående äktenskapets ingående. Många motionärer ser det som bekymmersamt att man i Sverige inte kan undvika att barnäktenskap ingås. Det är ytterst allvarligt att det finns utländska flickor som har tvingats till äktenskap i sina hemländer och som sedan i Sverige har svårt att fullfölja sin skolgång. Motionärerna menar med all rätt att man genom svensk lagstiftning måste göra allt för att skydda barnen, oavsett om de är födda här eller har utländska föräldrar. Att man i Sverige, om man inte är svensk medborgare, kan gifta sig vid 15 års ålder är otillfredsställande. Om man ska ha FN:s barnkonvention, som är undertecknad och ratificerad, som den absoluta ledstjärnan är det ytterst otillfredsställande att barnäktenskap förekommer i Sverige. I denna debatt tror jag att vi alla är överens om att dessa motionsyrkanden är viktiga och att de ska tas på allvar i lagstiftningsarbetet. Dock är dessa problem inte helt lätta att lösa. Att riksdagen i dag skulle ge regeringen till känna att alla äktenskap som ingåtts utomlands av personer under 18 år skulle frånkännas rättslig verkan här i Sverige skulle drabba en del unga kvinnor som sedan några år har varit gifta och har ett eller flera barn. Då skulle hon ju betraktas som ogift om hon flyttade eller flydde hit. Detta skulle med största sannolikhet också medföra problem för henne och barnen. Utskottet har således stor förståelse för den omtanke om de unga kvinnor och barn som ligger bakom dessa motionsyrkanden. Enligt utskottet kan den nuvarande 15-årsgränsen i 1904 års lag ifrågasättas. Vidare kan det diskuteras om bestämmelserna i 7 kap. 4 § innebär tillräckliga möjligheter att i enskilda fall ogiltigförklara äktenskap som ingåtts utomlands av mycket unga personer. Just nu pågår det inom Justitiedepartementet en översyn av de svenska reglerna som berör frågan om äktenskapsålder i förhållande till internationell anknytning. Det pågår också ett arbete inom Regeringskansliet gällande en rad förslag som tagits fram i Integrationsverkets rapport I detta betänkande finns motion L404. Det är Vänsterpartiet vill ha en ändring så att benämningen borgerlig vigsel ändras till civil vigsel. Äktenskapsbalken skulle också förändras så att den civila vigseln skulle bli den som skulle vara juridiskt bindande. Vänstern anser att detta ordbyte skulle bli mer neutralt. Man anser vidare att äktenskap ska få ingås av homosexuella och heterosexuella på lika villkor och att man då kommer ifrån en omotiverad skillnad. Vad är det då för skillnad? Skillnaderna är ju ganska små, men en viktig del i detta är att skillnaderna också berör föräldraskapet. Vidare har en rad remissyttranden över motionen L404 inkommit på lagutskottets begäran när det gäller att ändra begreppet borgerligt äktenskap till civilt äktenskap. En remissinstans påpekar att varken termen borgerlig eller termen civil förekommer i äktenskapsbalken. Sammantaget kan man säga att remissinstanserna ger uttryck för att de i den här motionen föreslagna ändringarna ingående måste analyseras vidare. Riksdagen har också hänvisat till att det berör ett lagstiftningsområde som bygger på den grundläggande principen om valfrihet mellan kyrklig och borgerlig vigsel och att ett obligatoriskt civiläktenskap skulle tvinga många människor att genomgå två vigselceremonier. Utskottet har inte funnit någon anledning att frångå tidigare ställningstagande i denna fråga och avstyrker motion L404. I några motioner finns det en vilja att göra partnerskapsförrättare och vigselförrättare till ett gemensamt förordnande. Dessa motionsyrkanden har ju behandlats tidigare av lagutskottet, som för regeringen har påtalat och understrukit vikten av att det finns tillgång till partnerskapsförrättare i hela landet. Det har gjorts en undersökning som visar att denna service till medborgarna fattas i en del kommuner. Regeringen har med anledning av detta och med anledning av riksdagens tillkännagivande förra våren i regleringsbrevet till länsstyrelserna för innevarande budgetår gett länsstyrelserna i uppdrag att undersöka tillgången till partnerskapsförrättare i respektive län och att på lämpligt sätt återkomma. De har också fått uppdraget att verka för att vigselförrättare och partnerskapsförrättare görs till ett gemensamt uppdrag. Detta är tillfredsställande. Utskottet förutsätter att regeringen i lämpligt sammanhang återkommer till riksdagen med en redovisning av de resultat som har uppnåtts när det gäller länsstyrelsernas arbete. En del motionärer har krävt att anknytningskraven i partnerskapslagen ska tas bort. Utskottet anförde för nio månader sedan att det borde undersökas om de krav som gäller för att ingå äktenskap i Sverige på sikt också kan gälla för möjligheten att ingå registrerat partnerskap här. Regeringen uppgav i den då aktuella propositionen att frågan om ytterligare uppmjukning i anknytningskraven kommer att beredas, bl.a. i samråd med de andra nordiska länderna, och att regeringen ämnar återkomma i denna fråga. Detta betänkande tar upp de motioner som vill ha ett upphörande av sambolagstiftningen, bl.a. motion L410, och att en ny typ av sambolag ska bli tillämplig endast då parterna träffat ett särskilt avtal härom. Det skulle då enligt motionärerna en gång för alla stå klart för vilka och i vilka lägen sambolagen skulle tillämpas. När det gäller sambolagen har en kommitté haft uppdraget att utvärdera lagen om sambors gemensamma hem. Kommittén har föreslagit en hel del förändringar och förtydliganden i sambolagen. Det är i dag otydligt och tveksamt om sambor enligt sambolagen kan träffa avtal. Det behövs ett klargörande i denna fråga och också om ifall endast visst samborättsgods ska ingå i bodelningen, medan annan egendom som i och för sig är bodelningsbar ska hållas utanför. Kommitténs uppfattning är att sambor liksom makar ska kunna ingå sådana avtal. Utskottet vill hänvisa till den vid sambokommitténs hearingar framförda kritiken mot sambolagen. Men det är ingen som därmed ansett att sambolagen skulle upphävas. Även om bodelningsresultatet i många fall har bedömts som orättvist, har sambolagen varit till hjälp för den svagare parten i många fall. Sambokommittén har bedömt att sambolagens övergripande syfte att bereda den svagare parten ett minimiskydd vid samboförhållandes upplösning ska bestå. Utskottet vill avvakta den fortsatta beredningen av kommitténs förslag och avstyrker dessa motioner. Till sist vill jag nämna motion L420 som vill att riksdagen ska tillkännage för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om klarläggandet av hur och i vilken utsträckning de tyska rasistiska Nürnberglagarna kom att tillämpas i Sverige. Genom utredningstjänsten har jag fått uppgift om att sakuppgifterna i motionen stämmer med verkligheten rörande historien om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap just på grund av Sveriges internationella förpliktelser till följd av den s.k. Haagkonventionen om äktenskap från 1902. Det ankommer delvis på det fortsatta arbetet i Sverige att genom olika forum lyfta fram sanningen om den mörka tid som härskade i Europa på 30 och 40-talen. Man kan också tycka att frågan som motionärerna har lyft fram om Sveriges tillämpning av internationella överenskommelser snarare torde vara en fråga för konstitutionsutskottet än för lagutskottet. Men självklart måste dessa frågor ständigt belysas, debatteras och lyftas fram i olika forum. I detta betänkande föreslår kommittén att ett nytt kunskapscentrum, Forum för levande historia, inrättas. Kommittén för levande historia har nyligen överlämnat detta förslag till chefen för Kulturdepartementet.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

Fru talman! Jag vill säga tack till Marina Pettersson som lyfte frågan om åldersgräns för äktenskap. Jag tycker att det är mycket bra, för det här är väldigt viktiga motioner. Jag vet att med nuvarande lagstiftning finns det väldigt små möjligheter att förhindra att unga invandrade kvinnor gifter sig i andra länder mot sin vilja. I ett demokratiskt land med ambitioner att vara både jämlikt och jämställt är det klart att vi måste utforma regler så att även de invandrade unga kvinnorna kan ha ett självbestämmande över sina liv. De ska kunna känna samma trygghet som vi andra och kunna göra sitt eget val av partner när de är mogna för det. Därför tycker jag att vi allesammans har ett mycket stort ansvar att diskutera denna fråga. Jag är aktiv i Sveriges största kvinnoförbund, Centerkvinnorna, och vi känner speciellt för alla kvinnor som inte har möjligheter att bestämma över sina liv. Den här 15-årsgränsen i den gamla lagstiftningen från 1904 bör man naturligtvis se över. Jag är också medveten om att det här är en fråga som rör andra länder. Det är en internationell fråga. Men jag vill skicka med till Marina Pettersson, som representerar regeringspartiet, att hon borde försöka påverka den utformning och beredning som nu sker där man lyfter upp den här frågan internationellt.

Fru talman! Jag vill hänföra min replik till den motion som två moderater har lagt till det här betänkandet där man säger att det är väldigt många unga flickor som gifter sig. 1999 var det 367 flickor under 18 år varav 332 var av utländsk härkomst. Jag vet att jag och Marina har samma uppfattning om det här, men man kan kritisera regeringspartiet för att kvinnor under så lång tid har varit skyddslösa i det här sammanhanget och för att man låtit detta bero så länge. Jag undrar om det tidigare har funnits diskussioner på det här området hos socialdemokraterna. Varför har man väntat så länge?
Fru talman! Jag kan inte hålla med Berit om att vi har väntat särskilt länge. FN:s barnkonvention, som vi har införlivat och ratificerat i Sverige, tar också upp sådana här saker. Jag menar att vi måste jobba för det här oavsett vilka partier vi tillhör. Självklart har socialdemokraterna sett det här och tyckt att det har varit ett allvarligt problem. Det är inte helt lätt eftersom det finns olika sätt att kringgå det här. En del åker till hemlandet och gifter sig och tar med sig flickorna hit till Sverige. Sedan finns det faktiskt också flickor som kommer hit som har varit gifta några år och som har ett eller två barn.

Fru talman! Alf Svenssons och min motion handlar om det goda samhället och om hur vi alla gemensamt kan motverka diskriminering, våld, förakt etc. - kort sagt det som Ana Maria Narti kallade "det onda". Låt mig granska utskottets förslag till avslag på s. 35 i betänkandet. Det står, om ni följer med, på nedre delen av sidan att den föreslagna värdekommissionen inte är en framkomlig väg. Denna negation sönderfaller i fyra argument. Det första är att det ska föreligga "en risk för att bara tillsättandet av en statlig kommission av många kan uppfattas som ett försök att lägga fast en för alla människor gemensam syn på de frågeställningar som förts fram av motionärerna." Då vill jag bara erinra om att det på andra sidan står, mycket riktigt utifrån vår motion, att en värdekommission i sitt arbete ska ha sin utgångspunkt i de etiska ståndpunkter som vi redan har intagit i grundlagen och internationella konventioner som FN:s deklaration om mänskliga fri och rättigheter. Det här argumentet faller alltså i den meningen att en gemensam syn redan finns i det internationella samfundet. Det finns inskrivet i grundlagen. Eller är någon här beredd att börja ifrågasätta rättighetskatalogen i grundlagen? Nej, knappast. I fråga om det andra argumentet, om vi synar detta, står: "Det kan inte heller uteslutas att samtal och diskussioner i andra sammanhang kring grundläggande mänskliga värden avstannar och det synsätt som kommer till uttryck i kommissionen blir allenarådande. Om vi tar det här med att det i andra sammanhang skulle "avstanna" så är det naturligtvis en ren spekulation. Jag tror inte att ni spekulerar på samma sätt när det gäller Levande historia eller andra projekt, låt oss säga Grundvärdesprojektet i skolan. Sedan har vi detta med "allenarådande". FN:s deklaration om mänskliga fri och rättigheter utgår från det inneboende värdet i varje människa, alltså det mest fundamentala etiska värde vi kan tala om. Skulle det vara negativt om det blev allenarådande, fru talman? Skulle det finnas en risk i att människovärdet blev allenarådande i Sverige? Så till det tredje argumentet: "Vad en värdekommission kan lägga fast kan dessutom endast bli redovisningar av uppfattningar hos enskilda ledamöter i en statlig kommitté." För att hårdra det, egentligen handlar det kanske inte om att hårdra men jag vill vara lite fin i kanten, så kan ju detta tolkas som, eller vara ett uttryck för, att det inte finns någon kunskap att hämta i etik över huvud taget, att det inte finns något som är rätt eller fel. Det är det som kallas för non-kognitivism, att etik i princip bara är mänskliga påfund som inte alls har med livet och verkligheten att göra. Låt mig säga att jag tolkar den här meningen, men jag försöker ändå läsa ut vad som faktiskt står där. Det skulle alltså vara ett ställningstagande som går mot FN:s deklaration om mänskliga fri och rättigheter. Där slår man ju fast en etik, en moral. Det har vi i grundlagen också. Det fjärde argumentet lyder: "Därtill kommer att det inte går att bortse från att kommissionens slutsatser kan bli - ointressanta". Förut var det en risk för att de skulle bli allenarådande och här är det en risk att de ska bli ointressanta. Vilket ben ska utskottet stå på? Är det förresten ointressant debattera och diskutera de grundvärden som mänskliga fri och rättigheter går tillbaka på? Jag måste säga att jag blev besviken och lite beklämd över kvaliteten på argumenten.

Fru talman! Det här är ett litet sött betänkande med bara tre motioner. Jag ska inte bli långrandig om det. Jag vill yrka bifall till reservation 2 under mom. 2. Den handlar om arvsrätt för kusiner. Vi har lagt fram den här motionen förut och vi tror att tiden snart är mogen för att ge kusiner arvsrätt. Det är signaler som vi får ute i samhället. Många stöder den här motionen. Anledningen till att vi vill ha arvsrätt för kusiner är att när ingen annan släkting finns i livet ska man kunna få arvsrätt för den släkt som ändå finns. På så vis kan släktbanden stärkas. Om man ser på de människor som kommer hit till Sverige som invandrare ser vi vilken funktion släkten har och hur det sociala och ekonomiska skyddsnätet förstärks. Jag kan tänka mig att när dessa människor uppfattar att de inte har arvsrätt efter varandra blir de bestörta. Det kan vara så att en hel familj utplånas genom en olycka och att man inte har skrivit något testamente. Utskottsmajoriteten skriver i betänkandet att Allmänna arvsfonden i sin allsmäktighet kan ändra på detta om det visar sig att det finns starka skäl. Men det som jag har fått veta från allmänheten under den här tiden är att det minsann inte är det lättaste att diskutera med Allmänna arvsfonden. Man behöver väldigt starka bevis och helst ett testamente för att kunna rucka på de pengar som finns i Allmänna arvsfonden. Jag yrkar bifall till reservation 2.

Fru talman! Vi behandlar nu betänkandet LU14, Några frågor om arv och testamente. Det är tre motioner som har väckts under den allmänna motionstiden år 2000, och de rör laglottsinstitutet, arvsrättens utsträckning och möjligheterna att registrera testamenten. Redan nu vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna. Fru talman! Man kan leva som förälder under många årtionden. Barnen växer upp, och man ser dem bilda egna familjer. Barnbarnen kommer. Vi får ofta se både dem och barnbarnsbarnen växa upp. Detta beror på att vi har ett friskare liv och lever längre. Under denna långa tid kan det inträffa att det skär sig mellan föräldrar och barn. Att en släktfejd inträffar kan bero på både stora och små saker. Ibland är det barnen som inte kommer överens med sina föräldrar, och ibland är det föräldrarna som inte kommer överens med sina barn. I en motion som behandlas i detta betänkande har krav rests på att laglotten ska tas bort. Stig Rindborg har i motion L409 anfört att laglotten ska tas bort när barnen nått den ålder då föräldrarna inte längre är försörjningspliktiga. Oavsett varför motionären anser att laglotten ska tas bort är det så att laglotten värnar om de barn som föräldrarna kanske aldrig har sett, de barn som föräldrarna aldrig har brytt sig om, de barn som är särkullbarn och de barn som föräldrarna har förskjutit. Lagen måste också generellt ta hänsyn till de flestas väl och ställa sig också på den svages sida, för att största möjliga rättvisa ska kunna skipas. I det delbetänkande som har kommit från Ärvdabalksutredningen har man inte funnit annat än att 1988 års förändringar i arvsordningen synes stå väl i överensstämmelse med allmänhetens rättsuppfattning. Utskottet anser inte att laglottsinstitutet som sådant bör avskaffas. Utskottet förutsätter att en genomlysning av laglottsinstitutet aktualiseras inom ramen för det fortsatta arbetet med beredningens slutbetänkande. Fru talman! I denna motion anser Stig Rindborg och Moderaterna att staten inte genom lagstiftning ska lägga sig i hur föräldrar önskar disponera sin egendom efter sin bortgång. Utskottet har i sitt ställningstagande gjort bedömningen att laglottsinstitutet inte ska avskaffas. Om en närmare genomlysning som aktualiseras av Ärvdabalksutredningen visar sig vara påkallad förutsätter utskottet att detta görs inom den ramen just i den fortsatta beredningen av utredningens slutbetänkande. Vad beträffar kravet i motion L408 att kusiner skulle få arvsrätt, som Stig Rindborg också står för, hävdar han - tvärtemot den förra motionen, som jag har pratat om - att man ska ta bort arvsrätten för barn som föräldrarna inte har försörjningsplikt för. Jag läser ur motionen: "Genom familjen får individen ett historiskt sammanhang, förankring och ett kontaktnät över generationsgränserna". Några rader längre ned står det: "En lagändring om att återinföra arvsrätt för kusiner skulle ytterligare kunna förstärka den känslomässiga och praktiska betydelse som familjen och släkten enligt vår uppfattning bör ha." Fru talman! Med detta lilla anförande vill jag yrka avslag på motionerna och bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag vill uppehålla mig vid två arvsfrågor, och den första gäller just kusiners arvsrätt. 1928 tog man bort kusiners arvsrätt. Det har gått en hel del tid sedan dess. Jag vill konstatera att på den tiden bestod barnkullarna ofta av 8-10 barn, och kusinerna var 40-50 stycken. Kommunikationerna var över huvud taget betydligt sämre än i dag. I dag är släkten ofta bestående av ett eller två barn i familjen, och kusinskaran är en handfull. Jag tycker att det är dags att se över den här frågan och bedöma hur det hela slår i förhållande till den nära släkten. Det sägs att kusiner inte är så nära släkt, att man knappt känner dem. Det är möjligt att det var så 1928, men jag har 50-60 kusiner, och jag känner alla väl. Mina barn har däremot bara några kusiner, för de lever i den tid som är nu. Jag tycker att man ska se över det här. Om exempelvis en familj är ute och reser med bil, vilket är vanligt, och det händer en olycka där alla avlider finns det måhända inga andra arvingar än kusiner - om de hade arvsrätt. Jag tycker att man bör överväga om det är riktigt att då säga att staten med sina institutioner ska gå in och ta hand om detta i stället. Jag yrkar inte bifall till det här förslaget. Elizabeth Nyström och jag har velat väcka frågan för att se hur den kan utveckla sig. Jag tror att den kommer att bli föremål för diskussioner. Jag yrkar inte bifall därför att det har redan gjorts, och jag biträder det yrkandet. I nästa fråga yrkar jag inte bifall, för jag vill spara tid. Det är en fråga som kommer att aktualiseras ytterligare, såvitt jag förstår, genom att Ärvdabalksutredningen anser att en mer grundläggande genomlysning av laglottsinstitutet bör komma till stånd, vilket redovisas på s. 4 i betänkandet. Jag har den enkla synpunkten att om en person har rätt att ingå vilka avtal han vill - jag tycker att det är en grundpelare i vårt samhälle - beträffande sina tillgångar ska den rätten inte helt plötsligt beskäras när han avlidit. Även om han har skrivit att han vill disponera över sina tillgångar på ett visst sätt har han bara rätt att disponera över hälften om han har bröstarvingar. Jag tycker att det är dags att överväga om man inte ska nyansera det här ingreppet. Elizabeth Nyström och jag är överens om att det är viktigt att det blir en genomlysning. Man kan ta upp många exempel på hur det här kan slå i olika lägen. Klart är i alla fall att om jag skriver ett testamente gäller inte detta mer än till hälften om jag har bröstarvingar som vill annorlunda. Ta bara exemplet att jag driver ett mindre företag och vill att de som arbetar i företaget tillsammans med mig ska ta över företaget. En sådan disposition kan jag inte göra. Jag har förvisso ett bekymmer utöver att jag har en laglottsinskränkning, och det är skatten. Jag tycker inom parentes att man ska ta bort skatt på arv. Då blir det lättare över huvud taget att låta småföretag gå vidare. Förvisso kan den som är duktig på juridik och liknande redan i livet ta bort möjligheterna för bröstarvingar genom att skapa stiftelser, om företaget inte är alltför litet, som sedan sköter och driver företaget. Men jag tycker att jag ska ha rätt som ägare till tillgångar att förfoga över dem. Jag är medveten om att om barnen är omyndiga och jag är försörjningsskyldig kan det vara befogat. Motionen går ut på att det är icke-försörjningspliktiga barn - för vilka jag alltså har försörjningsplikt - som är aktuella. Den går helt enkelt ut på att det är personer som själva är myndiga och kan ta hand om sitt. Visst är det strid om arv och liknande, men det ska väl inte ligga till grund för en lagstiftning som förhindrar en utveckling där jag själv får förfoga över det jag till äventyrs har kunnat skapa och på det viset på bästa sätt låta det få en fortsättning. Det gör att jag tror att det kommer att bli mer debatt om det här i framtiden. Men jag tror inte att tiden är mogen för att nu begära votering. Det kommer vi också att spara tid på att slippa.

Fru talman! Den viktigaste av alla de författningsfrågor som behandlas i detta motionsbetänkande handlar om domstolarnas lagprövningsrätt, inklusive borttagande av det s.k. uppenbarhetsrekvisitet, som jag snart ska återkomma till. Sveriges inträde i EU har aktualiserat författningsdebatten och då inte minst frågorna om maktdelning. Bland de många publikationer som behandlar dessa frågor kan t.ex. nämnas antologin Maktdelning, den första av Demokratiutredningens många forskarvolymer. Inrättandet av en i väsentliga avseenden fristående riksbank kan, liksom nu senast beslutet om en fristående riksrevision, ses som ett uttryck för krav på en bättre maktdelning. Denna tradition har annars historiskt sett inte varit så stark i Sverige, även om de fristående ämbetsverken och de åtminstone på papperet självständiga kommunerna finns med redan i 1809 års regeringsform som ett exempel, kan man säga, på maktdelning. Mötet med den kontinentala traditionen har nu fört upp dessa frågor på dagordningen. Bakom den politiska diskussionen kan den filosofiskt intresserade finna den gamla motsättningen mellan rättspositivism och värdenihilism å ena sidan, och mera naturrättsligt färgade föreställningar å den andra. Den inhemska konstitutionella debatten har under senare år bl.a. handlat om huruvida det är rimligt från ett medborgarperspektiv att Sverige klamrar sig fast vid uppenbarhetsrekvisitet samtidigt som rättsutvecklingen i Europa går i motsatt riktning. Man kan med fog hävda att skyddet för de medborgerliga fri och rättigheterna får substans först när det finns en reell möjlighet för domstolar och andra rättstillämpade organ att underkänna lagstiftning som kränker dessa rättigheter. Denna skyldighet har svenska domstolar och myndigheter i dag, men endast i de fall där lagstiftningen uppenbart kränker individers och företags rätt. Att lagstiftning kränker medborgarnas rättigheter lite lagom får vi alltså tåla, som en ledare i Svenska Dagbladet ironiskt uttryckte det i förra veckan. Varken EG-rätten, som har företräde framför svensk lag, eller Europakonventionen, som gäller som svensk rätt, kräver att brister i lagstiftningen ska vara uppenbara. Såväl Europadomstolen i Strasbourg som EG-domstolen i Luxemburg kan redan underkänna svenska lagar oberoende av uppenbarhetsrekvisitet, medan svenska domstolar bara kan göra det om lagstiftningen bygger på EG-rätt. Det är med andra ord ganska tydligt att uppenbarhetsrekvisitet är överspelat efter Sveriges EU-inträde. Reservanterna gör ett desperat försök - det finns nämligen reservanter från s och v på denna punkt - att hävda att uppenbarhetsrekvisitet fortfarande kan fungera i så att säga inhemska sammanhang, men detta övertygar inte. Det är inte längre möjligt att upprätthålla skillnaden mellan svensk och europeisk rätt på det sättet. Docent Joakim Nergelius, en känd debattör i dessa frågor, har i artiklar och även vid ett KU seminarium i fjol menat att genombrottet kom när Demokratiutredningen för ett år sedan föreslog att domstolarnas rätt att underkänna lagar ska stärkas och kravet på uppenbart fel tas bort. Det förtjänar att understrykas att den parlamentariskt sammansatta utredningen var enig på denna punkt. Man kan säga att Demokratiutredningens ställningstagande växte fram som en naturlig följd av resonemang om en juridisk kvalitetssäkring, som man uttryckte det, som ett led i en bättre fungerande demokrati. Detta ledde till krav på en större rättssäkerhet för individer och kommuner i deras mellanhavanden med staten. Enligt en traditionell vänsteruppfattning i Sverige kan större domstolsmakt uppfattas som en demokratisk förlust. Fragment av denna åsikt kan vi finna i reservation 12 av s och v. Enligt min mening är detta emellertid en missuppfattning. En bättre maktdelning är till att börja med inget nollsummespel, som bl.a. professor Olof Petersson har framhållit. Framför allt är det ändå så att det är riksdagen som stiftar lag. Det är inget konstigt i att vissa lagar, demokratiskt beslutade av riksdagen, underordnas andra lagar i en normhierarki. Grundlagarna har ju också stiftats demokratiskt. Portalparagrafen till regeringsformen slår som bekant fast att makten utövas under lagarna. Domstolens uppgift blir att pröva om det som vi kan kalla vardagslagstiftningen stämmer med grundlagen. Politikerna har förstås alltid möjligheten att ändra en lag som inte bestått provet eller att ändra grundlagen. I en förlängning kan övervägas om en författningsdomstol kan bidra till något mer. Vi har för vår del markerat en öppenhet i frågan om hur en författningsdomstol ska konstitueras. En möjlighet kan vara att låta domare ur Högsta domstolen och Regeringsrätten bilda en sådan domstol. Det är för övrigt intressant att se hur reservanterna försöker tona ned det nuvarande lagrådets roll, vilket ju kan förefalla paradoxalt. Normalt brukar man hävda att det minsann räcker med lagrådet som garant för att grundlagarna respekteras. Reservanterna förefaller också dåligt medvetna om hur det ser ut i vår omvärld. Jag citerar ur reservanternas alternativtext: "Utskottet vill erinra om att författningsdomstolar främst förekommer i förbundsstater. Författningsdomstolens viktigaste uppgift i Tyskland är att slita kompetenstvister mellan delstater och förbundsrepubliken." Nu är det faktist så att Tyskland inte bara har författningsdomstolen i Karlsruhe, som reservanterna verkar tro. Denna i och för sig viktiga domstol reglerar bl.a. tvister mellan staten och de s.k. länderna, delstaterna. Men dessutom har alla delstater egna författningsdomstolar. Inom EU för övrigt har Italien, Luxemburg, Portugal, Spanien och Österrike författningsdomstolar, och Belgien, Grekland och Frankrike liknande institutioner. I länder som nyligen befriats från diktatur, t.ex. i östra Europa, är författningen och författningsdomstolen viktiga instrument för att bevara rättsstaten, men förvisso inte bara där. Vid KU:s besök i Sydafrika kunde vi märka exempelvis vilken stor betydelse författningsdomstolen där tillmättes. Jag tror att det vore önskvärt om vi kunde få en uppslutning från exempelvis socialdemokraterna i en fortsatt debatt om en eventuell författningsdomstol och om hur den ska utformas. Nu tycker jag att man lite väl enkelt väljer att bara ställa sig vid sidan av. Reservanterna skriver vidare om det önskvärda i att författningsförändringar beslutas i stor enighet. Ja då, det finns anledning att instämma i den synpunkten, men det som vi nu har att ta ställning till är ju inte det slutliga avgörandet utan frågan om en utredning. Också i en annan fråga reserverar sig s och v, nämligen den som gäller folkomröstningar. Majoriteten menar att folkstyrelsen kan vitaliseras genom att medborgarna i folkomröstning deltar i och påverkar besluten på ett tydligare sätt. Folkomröstningar kan alltså vara ett gott komplement till den representativa demokratin. En parlamentarisk utredning bör därför följa upp 1996 års folkomröstningsutredning. Enmansutredaren, som lämnade sitt förslag 1997, menade bl.a. att det borde bli möjligt att anordna beslutande folkomröstningar utöver vad som är möjligt för närvarande. Beredningen av hans förslag har emellertid enligt uppgift från Regeringskansliet - som det heter - avslutats, vilket innebär att ingenting kommer att hända vidare, om inte riksdagen tar initiativet genom en hemställan till regeringen. Det är också detta som utskottets majoritet föreslår. Fru talman! Åtskilliga intressanta frågor behandlas i detta betänkande, men då de flesta har avhandlats tidigare, och kanske inte bara en gång, har jag valt att koncentrera mig framför allt på förslaget om att utreda en bättre lagprövning. När det gäller antalet riksdagsmän, som vi från moderat sida vill reducera till det rimligare antalet 249, vill jag dock än en gång framhålla det godtyckliga i att antalet ledamöter i dag, år 2001, ska vara bestämt av hur många ledamöter som skulle avgå med pension när första och andra kammaren slogs ihop. Slutligen några ord om en fråga där utskottet till slut enades - efter viss och inte så liten diskussion om formuleringar - nämligen beträffande författningsregleringen av adeln. Enligt utskottets mening "finns det skäl att pröva förutsättningarna för och konsekvenserna av en ändring av den nuvarande regleringen". Det är en ganska öppen skrivning. Jag vill påpeka att med tanke på att den gällande regleringen utgår från överenskommelser som ingåtts mellan staten och adeln bör en eventuell ändring ske efter samtal mellan de inblandade parterna. Om detta kan man tala mycket om man vill det, men det har att göra med både Det faktum att riddarhusordningen och privilegiebrevet publiceras i offentligrättslig ordning i SFS har uppenbarligen upprört känsliga radikala sinnen, som här tycker sig ha upptäckt ett övergrepp. Man kan möjligen tycka att det finns åtskilligt annat att vara upprörd över här i världen, men sinne för proportioner är nu en gång för alla inte något som automatiskt följer av ett radikalt engagemang. Hur som helst har det varit intressant att ta del av frågan i utskottet. Det har också varit intressant att läsa inlagorna från riddarhuset till utskottet. Det är slående att de gamla privilegierna från 1723 i stor utsträckning bestod av sådant som numera inte är så exklusivt, som t.ex. förmånen att få befinna sig utomlands utan särskilt tillstånd. Som säkert många här erinrar sig var det i vissa länder en förmån som för inte så få år sedan endast betrodda medlemmar av kommunistpartiet hade. Tillåt mig att här anföra en lite långtgående historisk analogi. Den intressanta brevväxlingen med riddarhuset gör att man får en ny blick på saker som för inte alltför länge sedan var aktuella i vår omvärld. Lite tillspetsat kan man väl säga att kommunistpartierna i många av våra grannländer för inte mycket mer än tio år sedan utgjorde ett slags realsocialistiskt adelskap. I historisk belysning blir åtskilligt i vår samtid tydligt. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom alla de moderata ställningstagandena men yrkar för tids vinnande bifall endast till reservation 1.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservation nr 10 om statschefens ställning och om införande av republik. Mats Einarsson kommer att tala ytterligare om den reservationen. Jag yrkar också bifall till reservation nr 12. Många ärenden i det här betänkandet är stora, principiellt viktiga och intressanta. När jag så här i efterhand ser på betänkandet blir jag en smula ångerköpt över att inte aktivt ha verkat för en uppdelning av detta, så att olika frågor hade kunnat lyftas fram i skilda debatter. Man får antingen göra val eller argumentera mycket kortfattat och telegrammatiskt. Jag ska försöka göra några val. Också en annan sak är jag kanske delvis ångerköpt över, nämligen att vi skrev ihop oss om adeln. Alla partier utom Moderaterna ville egentligen avskaffa den offentligrättsliga regleringen av adeln, men Moderaterna kunde sys in i enigheten genom att vi valde lite mera öppna skrivningar. Utskottsmajoritetens syfte är emellertid att adelns kvarstående offentligrättsliga position ska avskaffas. Det bör klart framföras, inte minst mot bakgrund av det som sagts av föregående talare. Författningsfrågor, som behandlas i detta betänkande, gäller i djupaste mening demokratin och demokratisynen. Representativ demokrati, dvs. att folket ska kunna välja och vraka representanter till en folkförsamling, t.ex. riksdagen, som styr riket är relativt ny. Ända in på 1700-talet var direktdemokrati den enda form som man kunde tänka sig, och därför ansågs också demokratiskt styrda stater vara en ren utopi. Sedan växte sig tanken på en folkrepresentation allt starkare, men den kom egentligen ur två olika liberala eller motsvarande filosofiska strömningar. Den ena strömningen, kanske framför allt representerad av Bentham, hade den inställningen att folket inte var förmöget att styra sig självt och att det därför behövde representanter. Det var kanske en variant av vad den konservative statsmannen och ursprungsteoretikern Burke hade för sig, nämligen att flertalets välde alltid skulle leda till ett förtryck av minoriteten, dvs. överklassen. Den andra strömningen såg det hela som en mera praktisk fråga. Folket kan styra, men ett stort land kan inte styras på stormöten eller genom ständiga folkomröstningar om lagstiftningens alla konkreta detaljer. Därför måste det väljas representanter för folket - ett folk som dock självt är fullt förmöget att ta ansvar och ett folk som därför ska ha rätt att välja och även avsätta representanter. Denna syn som gick i mera radikal liberal riktning, till att börja med, fördes fram av filosofen John Stuart Mill. Ur dessa båda riktningar stammar två positioner som gör sig gällande i dagens debatt. Den första har sina rötter i den mera konservativa synen. Demokratin måste förses med gränser och regler som begränsar området för majoritetens beslut. Över folkets valda representanter bör ställas höga vad man kallar oberoende experter, som ska övervaka att majoritetens företrädare håller sig inom vissa gränser. Man vill införa olika former av minoritetsveton, man vill skapa författningsdomstolar eller liknande organ för att omintetgöra majoritetens vilja, försåvitt den anses strida mot vissa regler. Denna typ av ståndpunkt brukar kallas för konstitutionalism. Ståndpunkten är inte kontroversiell när det gäller demokratins eget område. Majoriteten ska naturligtvis inte få fatta sådana beslut som skulle hindra minoritetens möjlighet att själv kunna bli majoritet. Majoriteten får inte upphäva demokratiska frioch rättigheter. De ska gälla för alla. De får i princip inskränkas bara för att skydda andras rättigheter, dvs. den enes yttrandefrihet blir illusorisk om den andre ständigt får överrösta henne eller honom. Konstitutionalismen företräddes främst av högerkrafter för att begränsa demokratins och politikens möjligheter i stort. Den är en mera konstitutionelljuridisk variant av de nyliberala angreppen på folkstyrets utrymme. Mot detta står folksuveränitetens princip, som hävdar att av folket avsättbara och valda representanter ska ha makt över politiken i dess helhet. Inskränkningar i majoritetens makt ska i princip tillåtas av hänsyn till minoritetens oförytterliga rätt att kunna bli majoritet. Enligt denna uppfattning ska emellertid folkmajoritetens åsikter direkt kunna omsättas i praktiken. Folket tillmäts kapaciteten att rösta bort den majoritet som gör övertramp mot demokratin. De folkvalda ska vara ansvariga inför folket. De ska inte vara ansvariga inför förment oberoende experter och domare som förutsätts stå över folket. Det finns nämligen inte några socialt och politiskt oberoende personer. Alla har en social identitet, finns i ett socialt sammanhang och har en tillhörighet. Experterna är, som regel, lierade med och själva en del av den överklass som vill bevara den bestående ordningen. Höger och vänster har alltid grupperat sig kring dessa positioner. Även borgerligheten, Folkpartiet, Centerpartiet, har haft en folksuveränitetsådra och tradition, medan Moderaterna har dragit åt det andra hållet. Det finns också av olika historiska skäl betydande internationella skillnader. I Sverige har vi med lång tradition från de olika ståndens representation osv. kommit till en tradition där folksuveränitetstänkandet utgör en grund för vårt författningstänkande. I andra länder är det tyvärr inte så, och där har man också baserat mycket av författningarna på Montesquieus maktdelningsfilosofi. Detta går igen ganska tydligt i betänkandet. I moderaternas reservation nr 1, som de dess bättre är ensamma om, uttrycker de att det finns två syner på demokratin och att de företräder en maktdelning, dvs. de vill ändra på tänkandet om folksuveräniteten. Det är samma tankegång som går igenom i det som har blivit utskottsmajoritetens skrivning om att införa en författningsdomstol. Det tragiska är att partier som man trodde skulle förstå folksuveräniteten - t.ex. Miljöpartiet, som av dessa demokratiska skäl har varit motståndare till EU, EMU, systemet med en s.k. oberoende riksbank - inte har förstått de principiella konsekvenserna av sin politik. Det är också tråkigt att Centerpartiet med sina folkrörelsetraditioner inte riktigt lever upp till dem utan är angeläget om att gå in i den moderata fållan, liksom också Folkpartiet. Jag vill t.ex. hänvisa till ett studium av liberalen - för att anföra någon Folkpartiet närstående person som har en mera klartänkt uppfattning. Fru talman! Det är oerhört glädjande att socialdemokratin - vars majoritetsuppfattning i EU och EMU-frågan och när det gäller Riksbankens ställning jag inte delar utifrån argumenten om folksuveränitet osv. - här har kunnat skriva ihop sig med oss med en, i min mening, mycket klar och bra reservation, nämligen reservation 12 om lagprövningsfrågor. Det är klart att detta uppenbarhetsrekvisit i sig inte är den lyckligaste av alla lösningar. Men så länge vi har ett system där domstolarna ska ha en viss lagprövningsmakt är detta nödvändigt. Lagprövningsmakten borde rätteligen vara ägd av och skötas av riksdagen. Om någon skulle finna att en lag skulle strida mot grundlagen, skulle detta prövas av folkets valda representanter som är ansvariga inför folket och inte av domstolar, som på det sättet skulle försvaga folkstyret och urgröpa demokratin. Vi har enats om den riktningen i reservationen. Detta innebär att vi yrkar avslag. Vi beklagar att det har blivit en minoritet. Ser man teoretiskt på frågan och hur partierna tidigare har grupperat sig kring frågan, borde det ha varit en majoritet som avvisar tankegången på en författningsdomstol, på att experter ska tukta folkstyret. Det viktiga är att vi får en bra lagstiftning genom en bra beredningsprocess. Vi har en noggrann och bra beredningsprocess i Sverige. Det gör att vi får lagar som är hållbara och där lagprövningen sällan behöver användas. Nils Fredrik Aurelius säger att det inte är möjligt att upprätthålla skillnaden mellan svensk rätt och EU rätt så att vi kan ha kvar uppenbarhetsrekvisitet. Det är väl ändå en väl defaitistisk hållning, trots att vi är med i EU. Förvisso har EU på EU-områdena en lagstiftning som gäller över svensk lag, men fortfarande finns det en viss anledning att ha kvar svensk riksdag. Fortfarande finns det nationell lagstiftning på områden som EU-arbetet åtminstone inte ännu omfattar. Det gör att det faktiskt är möjligt att upprätthålla svenska regler, annars skulle riksdagen kunna packa ihop eller förminskas - som moderaterna vill i en annan motion, som jag är glad att Nils Fredrik Aurelius inte yrkar bifall till. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till de nämnda reservationerna. Jag hälsar med tillfredsställelse att riksdagen nu kräver en utredning som ska göra att adeln upphör att vara ett offentligrättsligt subjekt.